Herr talman! Den som är ny i församlingen har naturligtvis rätt att uttrycka en viss förvåning över att denna del av debatten kommer särskilt. Det mesta är redan sagt om den nuvarande lokaliseringspolitiken och alla dess konsekvenser. Därför skall jag också undvika frestelsen att försöka spänna över hela fältet och skall i stället hålla mig inom ramen för motionen 372 och till Norrbotten, som är en utmärkt illustration till hur lokaliseringspolitik inte skall bedrivas. Den motion som jag talar om har särskilt tryckt på det katastrofala läget i vissa områden i mitt hemlän, en katastrof i katastrofen, om jag så får uttrycka mig. Det är bråttom när det gäller åtgärder. Det gäller hela Norrbotten, men i vissa områden är det särskilt brådskande. pansion i Norrbotten och andra regioner med sysselsättningssvårigheter Det är nog allvar i orden när man i Länsprogram 1970 från länsstyrelsen i Norrbotten framhåller att fortsatt befolkningsminskning kan leda till ”katastrofal försämring av befolkningens reproduktionskraft”. Med dessa ord måste man mena att den dag när det industriella uppsvinget kommer, det industriella uppsving som måste komma, har man skyfflat i väg så mycket ungdom att industrialiseringen inte kan ske, i brist på produktiva människor. Det är sannerligen en larmsignal om något. I den norrbottniska länsplanen heter det också att Norrbotten representerar så stora resurser att det inte kan vara rimligt att tillåta en utveckling, där ett tillvaratagande av de produktiva resurserna kommer i farozonen. Slutsatsen är alltså att man är i färd med att underminera grundvalen för framtiden. Så drastiska är alltså följderna av politiken gentemot Norrbotten, den rika fjärdedel av landet som innehåller så stora resurser men ack så illa utnyttjade. Det är egentligen med vrede och sorg i hjärtat som man reser genom vissa delar av det län jag representerar, alltså Norrbotten. Man ser byar som är praktiskt taget tomma på liv. Man ser mängder av gårdar med igenspikade fönster, och man ser hur den mark växer igen som en gång i världen bröts upp med svett och möda. Folk som trodde att de gjorde någonting gott, en insats för kommande släkten, och att odlarmödan skulle värderas känner sig i dag grymt besvikna. En rigorös jordbrukspolitik, som gubevars skulle ge oss billigare livsmedel och inte bara en bättre jordbrukspolitik, avkastade inte billigare livsmedel, men den avkastade ungefär 15 000 norrbottningar som tidigare helt eller delvis kunde försörja sig på jordbruk. Nu har nya stödåtgärder kommit in i bilden, men nu är det så dags. Häri ligger en del av förklaringen till förgubbningen i vissa områden, exempelvis i Tornedalen. De traditionella basnäringarna ger inte den sysselsättning som de gav förr. Det gäller jordbruket, det gäller skogen och det gäller också våra traditionella industrier som har högmekaniserats. Ersättningen för den strukturomvandlingen har uteblivit. Vad som har kommit i stället för industrier är avfolkning och stagnation, en snedvriden åldersstruktur så att ungdom är något som syns bara i vissa delar av Norrbotten vid semestertider, då ungdomarna återvänder från betonggettona i Stockholm eller från Volvos baracker i Göteborg eller var de nu har hamnat. Man har inte fått en industriell utveckling utan en förstärkt avfolkningspolitik så att förkortningen AMS i folkmun har kommit att uttolkas ”alla måste söderut”. I den lokaliseringspolitiska debatten möter man ibland den dumma klyschan att ”man kan ju inte ha en fabrik i varje by”. Den är dum därför att det är en självklarhet — ingen kräver en sådan ordning. Dagens engagerade regionpolitiska debatt står på en annan och högre nivå. Norrbottningarna är inga utopister. De kräver inte att regeringen skall plocka ner månen eller något sådant verklighetsfrämmande. De kräver inte heller att varje by skall få sin industri. Nej, vad de kräver är ingenting utopiskt, ingenting omöjligt att förverkliga. Men de kräver arbete, slut på arbetslösheten och slut på utflyttningspolitiken. De vet också att detta är möjligt att förverkliga. De vet vilka resurser det nordligaste länet har. De vet att det är möjligt med en en stark utveckling av den metallurgiska verksamheten. De vet att det finns nya gruvor som kan öppnas, att det är möjligt att bygga upp en högförädlad produktion som kan baseras på den norrbottniska råvaran. Ja, de vet att uppbyggandet av den sedan länge diskuterade statliga verkstadsindustrin är ett realistiskt alternativ. I dag tillverkas knappast ett verktyg i Norrbotten — inte en hammare, inte ett spett, inte en spade. Det är inte utopiskt när man framhåller att en stor, högförädlad maskinoch verkstadsindustri skulle kunna lösa problemen inte bara för en plats utan för åtskilliga platser i Norrbotten. Man vet att den kan baseras på en högindustriell organisation och att den förutsätter spridning till olika områden genom upprättandet av filialtillverkning. Det är inte utopiskt när man som exempel på vad som skulle kunna göras från statens sida pekar på att Volvo under fem års tid investerade 1300 miljoner kronor och tycker att den investeringen borde ha styrts till Norrbotten. Kapitalet måste styras åt det förnuftigaste hållet, men det sker inte. Det finns all anledning att notera det positiva som har skett i Norrbotten. Jag menar uppbyggandet av NJA, av den statliga träindustrin osv. Men samtidigt kan man inte underlåta att konstatera att det inte är detta som har präglat utvecklingen i Norrbotten — de insatserna är otillräckliga. Vad som har präglat utvecklingen i Norrbotten under de senaste decennierna är avfolkning och för vissa regioner en drastisk och sorglig stagnation. Det är därför vi i vår motion säger att det är bråttom för Norrbotten, och det är dubbelt bråttom för vissa regioner där. Därför krävs snabba och stora insatser av den typ som kommunisterna kräver — en målmedveten statlig industriexpansion, en politik som är vitt skild från det lokaliseringspolitiska småplotter med subventionering till det privata näringslivet osv. som man nu håller på med. Vi har i vår motion tagit några områden som exempel för att illustrera hur förödande den nuvarande lokaliseringspolitiken har verkat i Norrbotten. Vi har där nämnt Tornedalen och vi har nämnt Överkalix. Det handlar naturligtvis inte om så förfärligt många människor, och en och annan kanske tycker att man skulle hålla sig till de större sammanhangen, men det är dock människor det rör sig om. Och jag vill rikta sökarljuset just på de regionerna, därför att där kan man utan överdrift säga att katastrofen redan är ett faktum — och så kommer det att gå också i vissa andra områden, om inte en radikalt ny regionpolitik kommer fram. Här handlar det om kommuner som kämpar förtvivlat för att hålla näsan över vattnet, som ser hur skatteinkomsterna sviktar och hur utflyttningen går med en skrämmande hastighet. Låt mig ta Tornedalen, denna del av Norrbotten som har varit föremål för så många utredningar, som har fått så många löften och som i dag utgör en bekräftelse på att löften är mager kost och att på utredningar kan ingen leva — utom möjligtvis en massa utredare. Man kan slå ihop tre Norrbottenskommuner: Pajala, Övertorneå och Överkalix. Bara under 1970 förlorade de kommunerna över 1 000 pansion i Norrbotten och andra regioner med sysselsättningssvårigheter personer; man har en permanent arbetslöshetsarmé. Åren 1965—1970 innebar en minskning med 2 000 arbetstillfällen, och utvecklingen har inte förbättrats. Länsplaneringens prognos har man redan krupit under. För fem år sedan framhölls det att de kommuner jag här nämner måste få 2 000 nya jobb fram till 1980. Men så ser det ju inte alls ut att bli. Antalet arbetstillfällen minskar. Under den tid jag nyss nämnde har det för Pajala minskat med ca 1 000 arbetstillfällen, för Överkalix och Övertorneå med ungefär 600 vardera. Så fungerar den s.k. aktiva näringspolitiken. Ungefär samtidigt som Norrbottenspjäsen spelades upp kom det också en larmrapport, där man hade analyserat läget i dessa tre kommuner. Den var rätt skrämmande. Den visade att av de 32 000 personer som fanns i området 1960 var det bara 25 000 kvar vid årsskiftet 1969-1970. Det är en minskning med 7 000 personer. Använder man procenträkning blir det hela betydligt mera skrämmande: då handlar det om ca 20 procent. Och då skall man också ha klart för sig att det i huvudsak rör sig om folk i högproduktiv ålder, dvs. människor i åldern 45 år och yngre. Man kunde använda mera siffermaterial, men jag skall inte trötta kammaren, som redan har haft en lång lokaliseringspolitisk debatt. Den fråga man måste ställa sig är ju om exempelvis de här små kommunerna kan ta en sådan avtappning som redan har skett och sedan ha en chans till utveckling. I vart fall måste de vara i färd med att passera den gräns, där planeringsrådet varnar för att man riskerar att rycka undan grunden för framtiden. Sådant är läget. Och det är lika illa med det norrbottniska inlandet, som också nämns i motionen. På 20 år har Arvidsjaur blivit av med 2 700 invånare, Arjeplog med 1 000 och Jokkmokks kommun med över 1 700. Utvecklingen i Jokkmokks kommun är också en bekräftelse på — och här skulle man kunna anknyta till den debatt som tidigare har förts om kraftverk och älvutbyggnader — att kraftverksbyggen utgör ingen framtidslösning, för då hade situationen i denna den mest vattenkraftsutbyggda kommunen i vårt land varit alla tiders bra. Men sådan är ju inte situationen. Kraftverksepoken har gått. Nu står man med fina skolor, badhus och andra serviceanläggningar delvis outnyttjade. Folket har farit. Kraftverksbyggena tog slut — andra typer av industri uteblev. Nu griper dessa inlandskommuner desperat efter varje halmstrå — kraftverk, turistbyar, hemslöjd osv. Det man framför allt hoppas på är emellertid stora statliga industrier, men det ser ut att dröja. T. o. m. det s.k. fredsförbandet ser ut att hänga i luften — ingen vet hur det skall bli med den saken. Även om jag inte tror att det är militarismen som skall lösa problemen i vårt län har detta förband en viss betydelse. Och medan tiden rinner i väg urholkas basen för en kommande industriell utveckling i det stora område som jag här har omnämnt. Slutligen några ord om Malmfälten, som också berörs i den här motionen. Finns det bekymmer där, kan man fråga sig. Ja, det vill jag påstå. Och de som inte finns är att vänta. Vi har två stora kommuner i det område som kallas Malmfälten. Det är kommuner som är extremt beroende av gruvbrytningen, vilket skapar en situation som är direkt livsfarlig med nuvarande ensidiga uppbyggnad av näringslivet. Man måste ju ställa sig frågan: Vad händer med dessa kommuner om malmkonjunkturen på allvar slår fel? Redan i dag har ju detta vida område, som inte bara består av tätorten kring gruvorna, bekymmer med sysselsättningen. Människor går arbetslösa eller hankar sig fram med beredskapsjobb och omskolning. Man törs knappast tänka på vad som egentligen skulle ske om den internationella malmkonjunkturen skulle drabbas av ett allvarligt bakslag. Varningstecken har inte saknats, den internationella konkurrensen hårdnar och ingen vet vad framtiden bär i sitt sköte. Man måste därför betrakta det som livsviktigt för framtiden att denna region, som har levererat sådana enorma summor till den svenska statskassan — och också till den svenska storfinansen — får någon form av annan industri. Annars kan det bli rena katastrofen om LKAB:s malmförsäljning på allvar skulle slå fel. Vad händer då med Kiruna och med Gällivare, om man inte i tid har skapat andra former av sysselsättning? Man måste vända sig mot passiviteten när det gäller att bredda näringslivet. Genom gruvjobbarnas blodslit har statskassan fyllts många gånger om, och ur den vinsten borde man för länge sedan ha tagit ett rejält grabbtag för att bygga upp en annan typ av industri. Det har inte skett, utan man har föredragit att ha kvar Malmfälten som ett råvaruproducerande område. Pengar har bl.a. borrats ner i fåfäng oljejakt i Skåne, men man kan tydligen inte tänka sig att etablera annan typ av industri i Malmfälten. Det är märkligt — ja, jag tycker att det är utmanande. Det är mot den bakgrunden man också måste konstatera att det i denna så rika del av landet — Norrbotten — härskar en osäkerhetskänsla som borde vara onödig. Jag har hållit mitt inlägg på denna mycket jordnära nivå därför att det här handlar om områden där snabba åtgärder bör vidtas, därför att det handlar om människor, inte så många tusen, men människor som känner fruktan och oro för framtiden på ett mycket påtagligt sätt. Så skulle det inte behöva vara och så får det inte vara. Vi föreslår i den motion som nu behandlas en rad åtgärder och upprättandet av en femårsplan för full sysselsättning. Ett känt statsråd har ju sagt att politik, det är att vilja. Vi är helt övertygade om riktigheten i de orden. Vill regeringen, så kan den satsa de medel som behövs för att bygga upp ett tillräckligt omfattande statligt näringsliv i Norrbotten lika väl som i övriga skogslän. På denna fjärdedel av kartan finns det redan en statlig industrisektor, och vi menar att det är en utmärkt utgångspunkt för nya och djärva tag. Vi betonar NJA:s roll och nödvändigheten av att upprätta den länge diskuterade statliga maskinoch verkstadsindustrin. Vi har velat framhålla det moraliska ansvaret gentemot Norrbotten och inte minst gentemot de delar som befinner sig i ett nästan katastrofartat läge. Vi har också tagit fasta på den formulering i Länsplan 70 där det heter att Norrbotten kunde lämpligen utgöra en försöksregion för kraftig sysselsättningsinsats på kort tid. Vi kopplar ihop detta med vår allmänna lokaliseringspolitiska syn och menar att situationen inte kan förbättras genom subventionerande till det privata näringslivet, utan det måste ske genom en annan samhällsplane pansion i Norrbotten och andra regioner med sysselsättningssvårigheter ring, en fast och konsekvent styrning av kapitalet till de områden där det behövs investeringar och ett planmässigt uppbyggande av nya statliga industrier. Det behövs en förnyelse av lokaliseringspolitiken och nya djärva grepp, om man skall komma ur det nuvarande eländet för Norrbotten och även för andra delar av landet. Därför yrkar jag bifall till reservationen av herr Hallgren.

Herr talman! Jag vet att det är oro bland riksdagsmännen just nu. Vi är ju allesammans inbjudna av De förenade FNL-grupperna att delta i en demonstration om en stund som avgår från Kungsträdgården, där det skall krävas ”USA ut ur Indokina” och ”Stöd för det kämpande vietnamesiska folket”, och därför skall jag fatta mig mycket kort. Jag avser endast att säga några ord i anslutning till vänsterpartiet kommunisternas partimotion nr 578 — en följdmotion till partiets motion nr 596 som tidigare i dag har behandlats i samband med debatten om inrikesutskottets betänkande nr 7. I den motion det nu gäller kräver vi att riksdagen uttalar sig för att statliga basindustrier, upprättade med bl.a. AP-fonderna som medel, görs till aktiva utvecklingsinstrument i de regioner där sysselsättningssvårigheter och avfolkning i första hand råder. Näringsutskottet avstyrker vår motion, egentligen med hänvisning till att liknande motioner från vänsterpartiet kommunisterna har avslagits under tidigare år. När vi i denna kammare den 5 november i fjol behandlade en mo'.ion från mitt parti gällande åtgärder för att skapa en statlig verkstadsir sustri i Ådalen, vilken hade avstyrkts av näringsutskottet, sade herr S' anberg, som då var näringsutskottets talesman, bl.a. följande: ”Jag vill ”.oppas att vi när vi kanske nästa år skall besluta i den här frågan kan vara överens om kraftigare styrmedel för samhället för att inverka på lokaliseringen. Det är mycket möjligt att statlig industrietablering kommer att ingå i det programmet, — — —.” Jag vet inte om det var den s.k. fysiska riksplaneringen och vissa lagförslag i anslutning till denna, som enligt uppgift kommer att föreläggas riksdagen i höst, som herr Svanberg då hade i tankarna. Det har ju i debatten här i dag och även från inrikesutskottet hänvisats till vad som skall komma att hända i höst. Nu är det dock på så sätt att regeringen har haft rätt kraftiga styrningsmedel till sitt förfogande men inte använt sig av dessa. Jag vill i detta sammanhang nämna bl.a. investeringsfonderna. Det privata näringslivet har inte visat ansvar för sysselsättningen. Då vinstintressena så krävt har företagen lagts ned, och det har varit samhället som fått svara för följderna. Vi i vänsterpartiet kommunisterna anser att endast aktivt uppträdande från samhällets sida kan trygga en sysselsättning i de områden det här är fråga om. Vi ställer alltså frågan om samhällsägda företag finansierade genom AP-fonderna. Vi har helt klart för oss att statligt drivna företag under nuvarande förhållanden inte har något som helst med socialism att göra. Det kan i stället främja de statsmonopolistiska inslagen i det kapitalistiska samhälle vi har. Det finns ju företag som är statsägda men som inte uppträder bättre än vad kapitalistiska storföretag gör. Jag behöver i det här sammanhanget inte nämna några namn. Men ändå är storkapitalet och staten inte samma sak. Det går nämligen att ställa krav på statliga företag på ett annat sätt än då det gäller de företag som ägs av storkapitalet. Regeringen bär nämligen sist och slutligen ansvar för de statliga företagen och är givetvis känslig för den allmänna opinionen ute bland väljarna. Den hänsynen behöver inte storkapitalet ta. För de privata företagen är vinstbegäret drivkraften. Det är ju därför man etablerar privatägda företag. Så är det inte då det gäller de statliga företagen. Samhällets uppgift i detta fall är att starta företag för att skapa sysselsättning. Det är alltså en social uppgift det där är fråga om. Och eftersom vi i vänsterpartiet kommunisterna av erfarenhet vet att storkapitalet inte kommer att klara sysselsättningen i de områden där arbetslöshet råder, har vi aktualiserat frågan om samhällsägda företag finansierade med AP-fonderna. Detta är framför allt en tvingande och nödvändig åtgärd numera, då storkapitalets inställning tycks vara att flytta över sina företag till utlandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Hallgren.

Herr talman! Jag skall gärna villfara de övriga talarnas önskemål att vi skall fatta oss kort, så att vi blir färdiga med ärendena i dag. Låt mig bara säga att hela denna dag tycks mig ha varit en förunderlig dag i riksdagen. Vi har här i många timmar talat om regionalpolitik. Vi har talat om saker som vi skall besluta om i höst då vi får förslag om en ny regionalpolitik. Vi har försökt tala om vad vi inte skall besluta då, och i vissa sammanhang har man tydligen försökt besluta vad vi skall besluta om i höst. Jag tycker att den motion som vi nu behandlar och de anföranden som här hållits är något i samma stil. I många stycken kan jag instämma i herr Lövenborgs skildring av förhållandena i Norrbotten. Det finns egentligen ingenting som jag inte kan vara ense med honom om i det fallet. Jag kan inte instämma i alla hans överdrifter, men i stort sett håller jag med om att det länet är mycket illa ute, och man har där behov av en del kraftfulla åtgärder. Allt detta håller jag med om. Men jag är inte helt överens med herr Lövenborg om de vägar vi bör gå. Inte heller är jag ense med honom om sättet att skildra vad som är orsaken till det ena och det andra. Men låt mig summera att i Norrbottens län behövs kraftfulla åtgärder för en annan näringspolitik. Det behövs kraftiga styrmedel etc. Men vad är det nu man begär i motionen 578 och i reservationen till näringsutskottets förevarande betänkande? Jo, man vill bl.a. föra över pengar från AP-fonderna för att bygga upp statliga industrier. Den frågan är emellertid för närvarande föremål för utredning. Landsorganisationen har skrivit till regeringen och hemställt om att få använda AP-fonderna bl.a. för aktieköp, alltså att direkt gå in med riskkapital i företag — det kan också gälla statliga företag. Den frågan är sålunda föremål för utredning, och då tycker jag det är ganska onödigt att här diskutera den pansion i Norrbotten och andra regioner med sysselsättningssvårigheter saken, eftersom utredningen väl snart kommer att lägga fram sitt förslag. Vidare talas det om att vidta åtgärder för att främja NJA:s utveckling mot ökad manufakturering. OK! Jag är helt med på det. Och ett av förslagen ligger redan nu hos regeringen för prövning, nämligen frågan om att bygga ett koksverk i Luleå. Jag är övertygad om att den frågan skall få en positiv lösning. Det finns också andra förslag om projekt som utreds, t.ex. följdindustrier till NJA. Jag hoppas att de förslagen skall kunna förverkligas. Planeringsrådet i Norrbotten har, precis som alla andra planeringsråd, gjort en inventering och har varit med om att föreslå åtgärder, vilka skall vävas ihop i en riksplan som vi skall besluta om relativt snart. Då tycker jag att denna diskussion är ganska onödig, oavsett om vi talar med termer utifrån den bekanta teaterpjäsen om Norrbotten eller om vi talar om detta på fullt allvar. Jag vill här bara peka på ett par saker. Herr Lövenborg talade om att Volvo investerar 1,3 miljarder på fem år. Ja, staten investerar ungefär 2 miljarder i Norrbotten på tre, fyra år. Jag håller med om att det för litet, men man kan väl åtminstone göra den jämförelsen när man talar om dessa ting. Statsföretag AB är nu inne i en konsolideringsperiod, som jag tror är helt nödvändig. Jag anser att det företaget bör utvecklas naturligt och mycket kraftigt, och därifrån bör det komma förslag på sådana verksamheter som vi bör syssla med. Sedan håller man också på att bygga upp en teknisk miljö i Norrbotten med en teknisk högskola i Luleå osv. Den statliga företagsamheten måste öka i Norrbotten, men det måste också den privata göra. Låt mig konstatera det än en gång. Sedan kan jag trösta herr Lorentzon med att jag står fast vid vad jag sade i fjol. Det behövs bättre styrmedel, och jag förutsätter att den regionalpolitik vi skall besluta om omfattar sådana. Vi kan återkomma till den diskussionen. Jag vägrar att i dag diskutera ett förslag som inte ligger på bordet. Det får vi diskutera den dag det föreligger. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag. När jag gör det är det med vetskap om att det finns behov av mycket snabba och kraftiga åtgärder i Norrbotten. Jag vill på allt sätt verka för att de också kommer till stånd. Men jag tror inte att man vinner det syftet genom att här bravera med att lokaliseringspolitiken är småplotter osv. Man kan väl ändå erkänna de insatser som vi gjort — jag medger att de varit otillräckliga, men vi förutsätter att de skall ökas och att de skall ökas snabbt. Det är lätt för dem som inte sitter i ansvarig ställning att ta munnen full och säga att man borde ha gjort si eller så. Det skulle vara klädsamt om man underbyggde utfallen med fakta. Jag vill ännu en gång säga att mycket återstår att göra och att det som skall göras bör göras snart. Men låt oss diskutera propositionen om regionalpolitiken när den ligger på bordet.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
Herr talman! Herr Svanberg säger att det är lätt att tala när man inte sitter i ansvarig ställning. Jag har faktiskt på senare tid förvånat mig över den allvarliga attityd som herr Svanberg framför allt under det senaste året intagit i denna kammare och när man träffat honom i övrigt; jag förstår ju nu att ansvaret tynger honom mycket. Han har naturligtvis fått uppgifter som vi i vänsterpartiet kommunisterna inte har möjligheter att få, och inte heller skulle åta oss. Men därför skall man naturligtvis inte anklaga ledamöter av vänsterpartiet kommunisterna för att inte ta ansvar. Vi tar ansvar inför dem som har valt oss, herr Svanberg, och det är därför vi för detta tal här i kammaren. Så till frågan om AP-fonderna. Förslaget är föremål för utredning, och LO har uttalat sig mycket positivt för att AP-fonderna skall användas till stödköp av aktier i storkapitalets företag i detta land. Det kommer inte att ge oss några nya statliga företag, herr Svanberg. Inte en enda ny produkt kommer det att ge oss. Visst kan storkapitalets företag producera nya produkter om de vill, dvs. om det är vinstgivande. För det är vinstbegäret som är avgörande för om storkapitalet producerar eller inte. Då spelar inte lokaliseringsstöd någon roll. Tjänar man pengar på det, så gör man det. Frågan är: Varför gör man inte det nu? Vad vi menar är att det skall byggas nya fabriker — det har inte gjorts på många år — som producerar nya produkter; det är det det är fråga om. Det finns inga garantier för detta, om man tar löntagarnas pengar och gör stödköp av aktier i storfinansens företag. Men detta är samma linje som ni har följt under senare år när ni tillsammans med Wallenberg satsat statens pengar i Ellemtel. Detsamma gäller Asea-Atom, Uddcomb, Stansab och de andra företagen. Dessa företag äger staten gemensamt med USA-imperialismen och svensk storföretagsamhet. Ett annat exempel är Götaverken, som man helt enkelt gav bort till Salénrederierna för en enda båt. Men båten fick Salénrederierna behålla därför att de fick Götaverken! Denna politik accepterar inte vi, herr Svanberg. Den ger ingen lösning på sysselsättningsproblemen i vårt land. De företag ni har lierat er med är mest intresserade av att flytta över sina företag till utlandet. I varje fall hotar de med att det där finns mycket större profiter att göra än i gamla Sverige. Ni måste nog tänka om, och göra det medan tid är — den rekommendationen skulle jag vilja ge er.
Herr talman! Att vara liberal är att vara kluven, har det sagts. Det måste nog också gälla åtskilliga socialdemokrater, bl.a. herr Svanberg, som dels skall försvara regeringens politik och dels representera ett län som har drabbats mycket hårt av samma regerings politik. Jag måste tyvärr säga att jag inte har någon illusion om nya och djärva tag den dag höstlöven börjar falla. Men jag skall avstå från vidare debatt, inte av hänsyn till herr Svanberg utan med hänsyn till nödvändigheten av att vi allierar oss i en manifestation för Vietnams folk. Det anser jag vara ett tungt vägande skäl även i detta allvarliga sammanhang. pansion i Norrbotten och andra regioner med sysselsättningssvårigheter
Herr talman! Vi diskuterar ansvar och att vara i ansvarig ställning. Jag har aldrig ifrågasatt att herr Lorentzon skulle känna sig ha ansvar för någonting i detta sammanhang. Han raljerar över min ansvarskänsla. Ingen människa i den här kammaren eller ute i landet skulle någonsin uppfatta herr Lorentzons och många av hans partikamraters tungomålstalande som något att lita på. Herr Lorentzon kommer nämligen aldrig i den ställningen att han kan förverkliga det han talar om. Om den socialdemokratiska arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen går ut och säger någonting, vet folk att man tänker förverkliga det och i de flesta fall också har möjlighet att göra det. Det är en fråga om att ha ansvar eller inte. Det är inget försvar av någon regeringspolitik; regeringen försvarar sig själv, och det har jag ingen anledning att göra. Det talas om att man skall använda AP-fonderna. Det är inte regeringens pengar, utan det är de anställdas pengar. Om de skall användas på det ena eller det andra sättet måste beslut fattas om det. Regeringen kan inte gå bakom ryggen på riksdagen och bakom ryggen på ägarna av fonderna. Låt oss få en utredning så kan vi ha en diskussion sedan, herr Lorentzon! Det är lätt att säga att det eller det kommer att inträffa. Det är typiskt att när herr Lorentzon skall förverkliga sina uppgifter kan han inte hålla sig till vad som är möjligt i den värld vi lever i, utan han talar om en framtid då han har förvandlat landet så att vi inte har storkapitalet här osv. Jag hoppas att vi skall kunna lösa sysselsättningsproblemen i Norrbotten innan världsrevolutionen har nått Sverige.
Herr talman! När herr Svanberg säger att jag och mina partikamrater aldrig kommer i ansvarig ställning här i landet, är det fråga om vad han menar. Vi känner ett mycket stort ansvar därför att vi i fråga efter fråga i denna kammare måste rädda den regering som herr Svanberg är uppe och försvarar just nu. Jag tycker ni skall tala med mycket små ord. Det behöver inte dröja så länge innan den ansvarsställning som ni tror att ni har nu är helt försvunnen och vi har en annan regering här i landet.
Herr talman! Låt mig endast konstatera att den enda möjlighet herr Lorentzon tycker sig ha att komma i ansvarsställning är att gå tillsammans med moderaterna, folkpartiet och centerpartiet. Är det den formen av ansvarskänsla han vill redovisa inför sina väljare, så var så god!
Herr talman! Jag måste säga att herr Svanberg är mycket blygsam. Han känner till hurdan den politiska situationen är i landet. Han skall inte ta för stora ord i sin mun. Framtiden må utvisa var herr Svanberg sitter nästa år.

Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat om jag anser det vara önskvärt att genomföra kromosomundersökningar av SJ-anställda som varit sysselsatta med växtbekämpning. De betydande förstärkningar av insatserna på arbetarskyddets område som genomförts under de senaste åren innefattar bl.a. inrättande av en arbetarskyddsfond fr.o.m. den 1 januari i år. Fonden har till uppgift att stödja sådan forskning, utbildning och upplysning som kan motverka uppkomsten av yrkesskador och annan av arbetsmiljön betingad ohälsa eller förbättra arbetsmiljön och därigenom främja hälsa och säkerhet i arbetslivet. I den första verksamhetsplanen för fonden, som nyligen redovisats, anges frågor om förekomsten i arbetsmiljön av kemiska ämnen med skadliga effekter som ett av de områden som kommer att uppmärksammas. Det förefaller naturligt att styrelsen för arbetarskyddsfonden prövar värdet ur arbetarskyddssynpunkt av sådana undersökningar som berörts i frågan.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Den var föranledd av en artikel i tidningen Arbetet den 6 maj, i vilken det meddelades att arbetarskyddsstyrelsen avvisat ett erbjudande från de tre lundagenetikerna professor Albert Levan, professor Äke Gustavsson och docent Bertil Hall att utföra en s.k. kromosomundersökning av SJ-anställda som sysslat med växtbekämpning. Vi har ju tidigare här i kammaren i samband med den s.k. hormoslyrdebatten diskuterat vad som förekommit vid SJ i det här fallet, inte minst ur arbetarskyddssynpunkt. Att så många människor, som sysslat med växtbesprutning vid SJ, hade drabbats av cancer väckte stort uppseende, och SJ avbröt ju också giftbesprutningen efter att detta hade påtalats. Delvis som en följd av de här förhållandena har det sedan från Statsanställdas förbunds sida riktats kritik mot yrkesinspektionen och dess sätt att fungera. Statsanställdas förbund har också krävt en grundlig undersökningar av SJ-anställda som sysslat med växtbekämpning undersökningar av SJ-anställda som sysslat med växtbekämpning medicinsk undersökning av all berörd personal. En sådan håller väl också på att utföras för närvarande. I samband med dessa pågående undersökningar har genetiska institutionen i Lund bett att få göra kromosomanalyser på skadade respektive friska personer som varit sysselsatta med växtbesprutning. Framställningen hade gjorts till socialstyrelsen och enligt tidningen Statsanställd var man där vid den tidpunkt då artikeln skrevs, någon gång i mars, preliminärt positivt inställd till förslaget. Detsamma gällde arbetarskyddsstyrelsen där en överingenjör yttrat: ”Vi är naturligtvis tacksamma för all den hjälp vi kan få. I det här fallet borde ett tekniskt samarbete med t.ex. blodprovstagning vara fullt genomförbart.” Så mycket märkligare verkar det ju då att arbetarskyddsstyrelsen avslagit hemställan. Nu hade man som motivering i första hand anfört att materialet var för gammalt, vilket de tre genetikerna bestrider. De har också diskuterat materialet med en känd amerikansk genetiker, som ansåg att materialet var i högsta grad användbart. Jag har varit i kontakt med de här forskarna och de ställer sig mycket frågande inför arbetarskyddsstyrelsens beslut. Detsamma gäller säkert också de människor som sysslat med växtbesprutningen, av vilka jag känner flera personligen. Man har till mig framfört den uppfattningen att man vill så långt det är möjligt få klarlagt vilka effekter giftbesprutningen kan få för dem som varit sysselsatta med den. Att farhågor om negativa effekter framkommit redan av hittillsvarande undersökningar visar ju giftnämndens beslut att förbjuda användningen av amitrol. Min ytterligare fråga blir till sist: Anser socialministern verkligen att arbetarskyddsstyrelsens beslut står i samklang med det som ingår i beslutet om den fond som socialministern nu har redogjort för?
Fru talman! Arbetarskyddsstyrelsen har konstaterat att det här gäller ett projekt av sådan forskningskaraktär att det bör prövas i annan ordning än genom arbetarskyddsstyrelsen. Som jag framhöll i mitt svar har vi tillförsäkrat arbetarskyddet kraftigt ökade forskningsresurser genom inrättandet av den nya arbetarskyddsfonden från den 1 januari i år. Fondens styrelse har i sin verksamhetsplan angett just frågor om förekomsten av skadliga kemiska ämnen i arbetsmiljön som ett av de områden som kommer att särskilt uppmärksammas i fondens verksamhet. De undersökningar som skall finansieras av fonden måste självfallet bedömas och prövas av fondens styrelse. Jag vill tillägga att i fondstyrelsen ingår representanter för fackföreningsrörelsen med stor erfarenhet av just arbetarskyddsfrågorna. Jag har velat fästa herr Magnussons i Kristinehamn uppmärksamhet på att vi har denna fond för bl.a. uppgifter av det slag som vi här diskuterar.

Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det i och för sig är tacknämligt att man har skapat en sådan här fond och att man verkligen riktar uppmärksamheten på problemet för framtiden. Men nu gäller det ju en aktuell sak, där man har ett material tillgängligt, och då anser jag att det vore på sin plats, att man försökte satsa litet pengar på att utnyttja det materialet för att få till stånd undersökningar som kanske kan säga någonting om hur det här påverkar både cancerogent och i andra avseenden. Jag tycker att det är beklagligt att man inte har utnyttjat forskarnas erbjudande, eftersom det är fråga om sådana kapaciteter och de verkligen har ett intresse av att genomföra de här undersökningarna. Det har ju sagts ifrån den genetiska institutionen i Lund att man var mycket intresserad av projektet och att man ville ställa all möjlig personal till förfogande för arbetet. De tänkte sig också arbeta både kvällstid och lördagar och söndagar för att få fram ett resultat. Jag tror att det skulle ha varit av väldigt stor betydelse för att få klarlagt hur det här verkar på människor, och inte minst är det naturligtvis av betydelse för de människor som varit sysselsatta med besprutningen. Jag har också fått den uppfattningen att det är ett intresse för dem som har arbetat med det och så även för Statsanställdas förbund. Det senare kan utläsas av de kommentarer man har gjort till erbjudandet.
Fru talman! Även den nu aktuella undersökningen kan självfallet, herr Magnusson, prövas av fondens styrelse. Den vägen står öppen.

Fru talman! Herr Hyltander har frågat mig om jag är beredd att överväga åtgärder för att ge människor som är i behov härav vidgade möjligheter till en lämplig kiropraktisk behandling som komplement till övrig vård, t.ex. genom att införa kiropraktik som en del i läkarutbildningen, införa en särskild licensgivning för fritt verkande kiropraktiker och vidga rätten till ekonomisk ersättning vid besök hos seriöst arbetande kiropraktiker. Det vårdområde som berörs i frågan gäller främst lederna och rörelseorganen samt deras sjukdomar. Denna sjukdomsgrupp omfattar både enklare besvär och svårare invalidiserande sjukdomar. Orsakerna kan variera mycket. I vissa fall är sjukdomen begränsad till lokala förändringar i leder och rörelseorgan och i andra fall utgör besvären endast symtom på mera allmänna sjukdomstillstånd, t.ex. infektioner, reumatiska och neurologiska sjukdomar samt tumörsjukdomar. Med hänsyn härtill har det ansetts nödvändigt att diagnostik och behandling sker under ledning av läkare med bred medicinsk sakkunskap. Patienter med här aktuella sjukdomar tas i huvudsak om hand av allmänläkare i öppen vård. För de svåraste sjukdomarna i ledoch rörelseorganen finns särskilda ortopediska kliniker och rehabiliterings avdelningar med specialutbildad personal samt kvalificerad utrustning. Till specialutbildad personal räknas därvid inte bara läkare utan även sjukgymnaster, arbetsterapeuter m.fl. Den under senare år väsentligt utökade utbildningen bl.a. av läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter väntas komma att skapa successivt förbättrade vård möjligheter även inom detta område. I läkarnas grundutbildning ingår undervisning i ledernas och rörelseorganens sjukdomar. Undervisningen omfattar därvid vad som vid varje tidpunkt kan anses svara mot vetenskap och beprövad erfarenhet; specialistutbildningen i kirurgi, neurologi och invärtes medicin samt framför allt i ortopedi och medicinsk rehabilitering ger fördjupade kunskaper på detta område. Vad beträffar frågan om utnyttjande av kiropraktiker inom sjukvården vill jag erinra om att socialstyrelsen fortlöpande har sin uppmärksamhet riktad på möjligheten och lämpligheten av att ta i anspråk nya personalkategorier i vårdarbetet. Styrelsen har därvid hittills inte bedömt det som motiverat att foga in den kiropraktiska verksamheten i hälsooch sjukvårdsorganisationen och de därtill knutna ersättningsbestämmelserna i den allmänna försäkringen. I samband med handläggningen av sjukförsäkringsutredningens betänkande om vissa sjukvårdande behandlingar kan det bli anledning att vidare pröva hithörande frågor.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Låt mig från början understryka att det är de seriöst arbetande kiropraktorerna som jag åsyftar i min fråga och inte den mer eller mindre kvacksalveribetonade verksamhet som kan förekomma under samma ”varubeteckning”. Det finns mycket värdefullt att ta vara på inom den seriöst arbetande kiropraktiken. Många erfarenheter enbart inom min egen bekantskapskrets bekräftar detta, och jag vet att det finns ledamöter av denna kammare som har personliga goda erfarenheter av behandling av detta slag. Men just därför att det kan förekomma avarter är det viktigt att få någon form av legalisering eller auktorisation inom denna behandlingsverksamhet. En angelägen uppgift är att läkarna fir med denna behandlingsform i sin utbildning, inte minst av det skälet att dålig rygg är en åkomma som blir alltmer vanlig i statistiken och därför kräver ökad uppmärksamhet och adekvat behandling, gärna vid första läkarbesöket. För att underlätta för dem som behöver vård är det nödvändigt att denna vårdform tas med som ersättningsberättigad från sjukförsäkringen. Sjukförsäkringsutredningens förslag torde härvid erbjuda möjligheter. För att detta skall kunna förverkligas är det angeläget att de i dag bortemot 20-talet seriöst arbetande kiropraktorerna får auktorisation, givetvis efter prövning, så att de hjälpsökande, som anlitar dem, kan göra det på samma villkor som när man anlitar sjukvård på traditionellt sätt. Från läkarhåll har det framhållits att läkarna inte anser sig ha utbildning på detta speciella gebit. Jag vill understryka att hela den omfattande utbildning som socialministern har berört i sitt svar givetvis är värdefull, och jag känner till fall där kiropraktorer efter att ha undersökt patienter har skickat vederbörande till operation eller annan behandling på sjukhus. Det är just ett sådant samarbete som jag och många med mig avser att få till stånd genom att kiropraktiken godkänns som medicinsk behandlingsform. Socialministern talar i slutet av sitt svar om handläggningen av sjukförsäkringsutredningens betänkande, och jag ser där en möjlighet att ta upp frågan om att även kiropraktisk behandling skulle berättiga till ersättning från sjukförsäkringen. Jag hoppas att socialministern då skall vara beredd att behandla den frågan positivt. Jag hoppas verkligen att det inte skall behövas, om jag får uttrycka det så, ett ryggskott på hög nivå för att snabbt få fram denna positiva behandling.

Fru talman! Fru Hambraeus har frågat mig på vilket sätt socialdepartementet följer upp kontrollen av nitrathalten i dricksvatten och vilka åtgärder jag planerar om halten visar sig riskabel för folkhälsan. Enligt häslovårdsstadgan skall prov tas minst en gång om året på vattenledningsvatten som tillhandahålls i hälsovårdstätort. Provtagningen gäller bl.a. den fysikalisk-kemiska sammansättningen. Denna provtagning skall enligt socialstyrelsens anvisningar bl.a. omfatta nitrat. Det är genom sådan provtagning som vissa höga nitrathalter uppmärksammats. Med anledning härav infordrade socialstyrelsen under hösten 1971 uppgifter från samtliga länsläkare beträffande nitrathalten under de tre senaste åren i alla vattentäkter där provtagning äger rum enligt hälsovårdsstadgan. Materialet utvisade höga nitrathalter på vissa orter men också att nitrathalten kan variera väsentligt vid olika provtagningstillfällen. Socialstyrelsen har därför i skrivelse till samtliga hälsovårdsnämnder rekommenderat att prov tas varje månad från vattentäkt inom område där förhöjd nitrathalt uppmätts för att därigenom få ett säkrare underlag för erforderliga åtgärder. I fall då höga nitrathalter konstaterats har socialstyrelsen lämnat anvisningar om vilka åtgärder som bör vidtas. Socialstyrelsen har också tillsammans med tekniska högskolan börjat en omfattande undersökning rörande nitrathalterna i vissa län för att om möjligt få utrett om en allmän höjning av nitrathalten i vattentäkterna ägt rum, om nitrathalten stigit endast i vissa vattentäkter samt vilka faktorer det är som påverkat nitrathalterna i vattentäkterna. Undersökningen syftar vidare till att ge svar på frågan om nitrathalterna i något avseende påverkat det allmänna hälsotillståndet. Som framgår av det jag nu sagt följer socialstyrelsen noga de här berörda frågorna, och självfallet kommer socialstyrelsen såsom ansvarigt centralt organ på detta område att vidta de ytterligare åtgärder som kan visa sig nödvändiga.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min enkla fråga. Socialstyrelsens cancerregister visar att incidensen av primär levercancer har ökat med drygt 100 procent för män och ca 80 procent för kvinnor under den senaste tioårsperioden, och njurcancerfrekvensen har ökat med ca 33 procent för män och 37 procent för kvinnor. Jag inser att en statistik som denna är behäftad med fel, att det inte behöver vara en ny sjukdomsorsak som ligger bakom. Statistiken kan t.ex. ha kommit fram till dessa höga siffror därigenom att det nu finns fler gamla människor i landet. Dessutom lär diagnostiken ha förfinats. Professor Nils Ringertz har ändå nämnt dessa siffror och konstaterat att det skett en stark ökning av cancerfrekvensen under tioårsperioden 1959—1968. Möjligheten av att dricksvattnets nitrathalt höjts har i tidningspressen också kopplats samman med den ökade cancerfrekvensen. Socialministern säger att socialstyrelsen självfallet kommer att vidta åtgärder som visar sig nödvändiga. Får jag fråga socialministern: Vilka åtgärder planerar man? Man undersöker nu om halten ökar och om det finns ett samband, men man kan inte vänta med att planera åtgärder tills man eventuellt finner ett sådant samband. Vilka åtgärder planerar man, om det visar sig att det fortgår en försämring av vårt grundvatten och vårt dricksvatten? Vidare säger socialministern att man tar prover en gång i månaden på vattenledningsvatten som tillhandahålles i hälsovårdstätort. Men många människors dricksvatten kommer ju från enskilda vattentäkter. Har hälsovårdsnämnden inom områden som visat förhöjd nitrathalt uppmanat människor som tar sitt vatten från enskilda vattentäkter att lämna in prov och har man upplyst om hur de skall bära sig åt för att göra det?
Fru talman! Först vill jag upplysa fru Hambraeus om att den undersökning jag nämnde i mitt svar och som syftar till att ge svar på frågan om nitrathalterna i något avseende påverkat det allmänna hälsotillståndet också kommer att innebära att man gör en avstämning mot cancerregistret här i vårt land. Enligt hälsovårdsstadgan skall vatten som tillhandahålles genom allmän vattenförsörjningsanläggning underkastas fortlöpande kontroll — jag vill slå fast det. Om sådant vatten befinnes otjänligt och kan medföra uppenbar hälsofara kan hälsovårdsnämnden avstänga anläggningen. Länsstyrelsen skall tillse att erforderliga åtgärder vidtas. Lagstiftningen ger alltså möjligheter för hälsovårdsnämnden att ingripa mot bl.a. användning av dricksvatten som innehåller nitrat. Socialstyrelsen är enligt hälsovårdsstadgan högsta tillsynsmyndighet när det gäller dessa frågor, och det är också socialstyrelsen som har ansvaret för och instrument till åtgärder på detta område. Redan i slutet av 1969 meddelade socialstyrelsen samtliga länsläkarorganisationer, förste stadsläkare och stadsläkare att vatten med en nitrathalt som översteg 50 milligram per liter inte fick ges som dryck eller användas vid beredning av föda åt barn under 1 år. Vidare påpekades i skrivelsen att detta kan innebära att berörda vattenverk måste tillse att man på ett tillräckligt antal platser hade tillgång till vatten i erforderlig mängd och av tillfredsställande fysikalisk, kemisk och bakteriologisk beskaffenhet. På de ställen där man konstaterat höga nitrathalter vidtas också åtgärder för att få fram vatten med lägre halter. Samma bestämmelser som jag här har redovisat gäller, fru Hambraeus, också för enskilda vattentäkter. I Landskrona, som var en av de platser där relativt höga nitrathalter uppmätts, har man nu också lyckats få fram vatten med acceptabel nitrathalt. Jag nämner det som ett exempel på att man sätter in direkt adekvata åtgärder där detta visar sig nödvändigt.
Fru talman! Det är ändå egendomligt att det enda man tycks planera att göra är att stänga av de vattentäkter som förstörts genom att nitrathalten blivit för hög och söka sig till nya vattentäkter. Det kan väl ändå inte vara den slutgiltiga lösningen. Om vårt grundvatten och alltså också vårt dricksvatten fortgående försämras måste man rimligtvis söka orsakerna därtill och angripa dem. Vi kan inte bara lämna vattentäkt efter vattentäkt och söka oss nya områden.
Fru talman! Jag har svarat på den fråga som fru Hambraeus har ställt till mig. Av svaret framgår att man tar i hög grad seriöst på detta problem och gör omfattande undersökningar. Jag kan försäkra fru Hambraeus att dessa frågor också uppmärksammas på andra forskningsområden.
Fru talman! Herr Hörberg har frågat om jag är beredd att genom ett positivt uttalande stödja den uppfattning, som kom till enigt uttryck vid ett opinionsmöte med landets fosterföräldrar den 7 maj och som innebär, att taxeringsnämnderna för inkomståret 1971 och tills vidare bör följa hittills tillämpad praxis beträffande fosterbarnsersättningens behandling ur skattesynpunkt intill dess fosterbarnsutredningen framlagt sitt betänkande och riksdagen får tillfälle att ta ställning därtill. Jag kan av naturliga skäl inte göra andra uttalanden än sådana som överensstämmer med gällande skattelag. I det hänseendet har jag gett besked i riksdagen tidigare detta år. Huruvida skattelagarna skall ändras får bedömas då fosterbarnsutredningen lagt fram sitt betänkande och detta behandlats i vanlig ordning.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

Resultatet vid omhändertagande i fosterhem blir oftast mycket bättre än vid vistelse på institutioner av olika slag. Det blir för barnen en mycket mänskligare tillvaro, lik den som andra barn lever i osv. Inte minst måste man beakta den betydligt lägre kostnad som fosterhemmen förorsakar socialvården i jämförelse med om vård ges på institutioner. Kostnaden för den senare vårdformen uppgår ofta till 50 000 kronor per vård plats och år medan fosterhemskostnaden håller sig kring 10 000 kronor per barn och år. Det är riktigt som en tidning har skrivit att svårplacerade barn nu har blivit ännu mer svårplacerade. Ett sådant förhållande vill givetvis varken statsrådet eller jag skall permanentas, utan det gäller att finna en lösning. Den andra orsaken till min fråga är den att ett enigt opinionsmöte med ca 400 fosterföräldrar den 7 maj uttalade sig för en övergångslösning av problemet med ungefär samma innehåll som min fråga. Fosterföräldrarna var klara över att när fosterbarnsutredningen lagt fram sitt förslag och riksdagen fått tillfälle att ta ställning därtill så bör klara besked föreligga om fosterbarnsersättningen skall vara skattefri inkomst eller ej och, i senare fallet, om den skall anses utgöra inkomst av tjänst med rätt till ATP, högre sjukpenningklass, semesterersättning m.m. Det gäller för fosterföräldrarna i det läget att få sina avtal med kommunerna anpassade efter dessa nya förhållanden. Däröver tycktes alla vara klara! Vad som däremot oroade fosterföräldrarna, vilket kom klart fram vid det nämnda mötet, är att de oväntat skall bli beskattade så att säga retroaktivt för 1971 utan att de i förväg varit medvetna om detta. En del var direkt upprörda över detta, som de betraktade som ett beslut i efterhand. Som bekant har den övervägande majoriteten av kommunerna inte lämnat inkomstuppgifter för gångna år. Fosterföräldrarna menar — med rätta, tycker jag — att de borde ha fått tillfälle att göra upp med kommunerna om nya avtal utifrån de nya förutsättningarna innan beskattningen blivit en realitet. Mitt syfte med denna enkla fråga var att försöka få ett positivt uttalande av finansministern som skulle kunna resultera i att taxeringsnämnderna i varje fall för 1971 behandlade fosterbarnsersättningen på samma sätt som skett under gångna år. Nu andas statsrådets svar varken en positiv eller en negativ inställning, och det ger inte någon vägledning för taxeringsnämnderna. Jag beklagar detta och vill uttrycka min egen förhoppning att taxeringsnämnderna ändå skall vara generösa när det gäller bedömningen av skattefrågan.
Fru talman! Det var ett par uttryck i frågeställarens inlägg som jag Torsdagen den gärna vill bemöta. 18 maj 1972 Det är naturligtvis inte fråga om något beslut i efterhand. Jag fick de här frågorna tidigare under riksdagen, och då fick den juridiska skatteexpertis som finansdepartementet och riksskatteverket har till sitt förfogande helt enkelt tolka gällande lag. Jag har accepterat deras tolkning och kan självfallet inte göra någonting annat. Den tolkningen har jag redovisat för kammaren. Nu är jag medveten om att man ute på det kommunala planet i det här avseendet inte har observerat hur gällande lag skulle tolkas, och följaktligen har det på vissa håll förekommit att man har underrättat fosterföräldrarna om att det här är en ersättning som inte skall beskattas. I andra områden har fosterföräldrarna blivit uppmärksammade på att ersättningen skall beskattas. Man har således haft en rörig tillämpning, och för att få ordning på det hela tyckte jag att det var anledning att avge ett klart besked i överensstämmelse med gällande lag. Jag känner väl till hela den protestaktion som utbrutit efter detta. Den har föranlett att det har vidtagits vissa åtgärder för att ingen skall kunna säga att här har man kört över fosterföräldrarna och satt dem i en speciellt besvärlig situation. Sålunda har det från riksskatteverket utgått en försändelse till varje fosterförälder med meddelande om att ni skall ta upp det här såsom inkomst och betala skatt för det, men ni får dra av omkostnaderna för att ni tar hand om barnen. Sedan finns det två schablonregler i det här meddelandet från riksskatteverket, där man — om jag minns rätt — gör en uppdelning efter om barnen är under eller över tio år. Är de över tio år — nu tar jag det här bara ur minnet, fru talman — medger man ett schablonavdrag med 550 kronor per månad, således mellan 6 000 och 7 000 kronor per år, för varje barn. Dessutom sägs det till fosterföräldrarna, att om det visar sig att ni har haft högre kostnader för att omhändertaga de här barnen, så kan ni göra en särskild framställning om att få högre avdrag och redovisa motiven för detta till taxeringsnämnden. Det kan ju vara vissa barn som — det är jag medveten om =— är speciellt svårskötta, så att kostnaderna blir högre. Vidare har det gått ut meddelande från riksskatteverket till varje taxeringsnämnd om att man skall ta emot de här kompletterande deklarationerna, som fosterföräldrarna nu i efterhand skickar in. Det är inte fråga om någon förseningsavgift eller några sanktioner för att de har kommit för sent. Jag är medveten, fru talman, om att jag saboterar tiden litet grand, men jag brukar ju i övrigt inte göra det i mina svar till frågeställarna. Det här har jag emellertid behövt säga för att herr Hörberg skall vara på det klara med att alla åtgärder som kan vidtas har vidtagits och att det inte blir några sanktioner mot fosterföräldrarna när de lämnar sina kompletterande deklarationer. att trygga sysselsättningen inom TEKO industrierna
Fru talman! Jag sade aldrig att det var ett beslut i efterhand, jag bara sade att många av fosterföräldrarna betraktar det som ett beslut i efterhand. Och de har ju faktiskt anledning att se det så. Från deras synpunkt har det tidigare varit rätt klara besked från kommunerna om att beloppen inte skulle beskattas. Det har inte lämnats inkomstuppgifter från de flesta kommuner, och inte heller från ungdomsvårdsskolor som på socialstyrelsens uppdrag har ungdomar utackorderade i hemmen. Jag förmodar att om dessa uppdragsgivare — kommuner m.fl. — hade varit enskilda företag så hade det nu blivit fråga om åtal för att de tidigare försummat att följa lagen. Men något åtal mot kommunerna antar jag att det inte blir. Fosterföräldrarna har alltså, som jag ser det, haft anledning att tro att kommunernas ställningstagande varit riktigt och att inte skatteplikt har förelegat. Det är därför jag menar att det vore rimligt om taxeringsnämnderna för år 1971 behandlade problemet generöst. Här kommer faktiskt att beskattas belopp som fosterföräldrarna gjort av med och inte planerat skatteavsättning för. De har heller inte gjort sådan bokföring att de kan redovisa kostnader utöver det schablonavdrag som statsrådet nämnde. Jag vill upprepa min förhoppning att taxeringsnämnderna skall behandla problemet för 1971 generöst, så att kommunerna får möjligheter att fortsätta att värva nya fosterföräldrar — den verksamheten har faktiskt stoppats upp för närvarande — och så att vi minskar irritationen i de fosterföräldrahem vi har och slipper uppsägningar från nuvarande fosterföräldrar.
Fru talman! Jag lade märke till att herr Hörberg sade i sitt första inlägg att det görs gällande från fosterföräldrarnas sida att det här är ett beslut i efterhand. Jag hade ett behov av att korrigera — i det här fallet inte herr Hörberg utan fosterföräldrarna. Det är inget beslut i efterhand som det är fråga om, utan det är en tillämpning av gällande skattelagstiftning. Men herr Hörberg sade också i sitt första inlägg att det inte hade lämnats några vägledningar till taxeringsnämnderna. Detta är uppenbarligen fel. Varje taxeringsnämnd har fått besked från riksskatteverket hur man skall hantera de här frågorna, och till yttermera visso har ju alla fosterföräldrar fått besked från riksskatteverket hur de skall bära sig åt för att inte komma i konflikt med skattelagarna.

Fru talman! Fröken Pehrsson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några särskilda åtgärder i syfte att trygga den till följd av bl.a. ökad import hotade sysselsättningen inom TEKO-industrierna. Eftersom frågan riktats till mig och inte till handelsministern utgår jag från att med orden ”särskilda åtgärder” inte direkt avses åtgärder av handelspolitisk art utan sådana som är direkt inriktade på den inhemska industrin. Jag vill inledningsvis fästa uppmärksamheten på ett förhållande som berör själva utgångspunkten för frågan, nämligen situationen beträffande vår utrikeshandel med TEKO-produkter. Det är då intressant att notera att den svenska TEKO-importen under år 1971 för första gången på flera år inte steg utan i stället sjönk med ett par procent. Samtidigt steg den svenska TEKO-exporten med inte mindre än 9 procent till mer än 1 100 miljoner kronor. Det vore säkert farligt att dra bestämda slutsatser av handelssiffrorna för ett enda år, som dessutom präglades av en dämpad inhemsk konsumtion, men jag tycker ändå att den här informationen bör finnas med i bakgrunden när vi diskuterar TEKO-industriernas läge och framtid. Vad beträffar åtgärder från regeringens sida för att hjälpa upp sysselsättningen inom TEKO-industrierna kan sådana redovisas på en rad punkter. Betydande insatser har sålunda gjorts i detta syfte inom ramen för den offentliga upphandlingen av TEKO-produkter. Det rör sig här både om betydande tidigareläggningar av upphandlingar som skett under höstens och vinterns lopp och om ökade försörjningsoch sysselsättningspolitiska hänsyn vid avvägningen av den offentliga TEKO-upphandlingen i utlandet. Jag vill i sammanhanget erinra om att den statliga försörjningsberedskapsutredningen för närvarande med förtur behandlar frågan om vår försörjningsberedskap på TEKO och skoområdena. Utredningens förslag i denna fråga kan väntas föreligga till hösten. Regeringen har vidare under budgetåret 1971 73. Sammanlagt uppgår anslagen över driftbudgeten under programmens första tre löpår till nästan 30 miljoner kronor. Jag vill slutligen också nämna det förslag om inrättande av statliga strukturgarantier för att påverka strukturomvandlingen i vissa branscher som regeringen presenterade i början av året i propositionen 46. Förslaget behandlas för övrigt i kammaren senare i dag. Som bekant utgör TEKO-industrierna en av de viktigaste målgrupperna för strukturstödet. Vi kan därför räkna med att detta kommer att få långsiktigt positiva effekter på sysselsättningen inom TEKO-industrierna. Några åtgärder utöver vad jag nu nämnt anser jag för tillfället inte vara påkallade. att trygga sysselsättningen inom TEKO industrierna
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga — ett utförligt svar som visar att statsmakterna är intresserade av att upprätthålla en livskraftig TEKO-industri. Jag har framställt frågan för att ge uttryck för den stora oro som man inom textiloch konfektionsindustrin känner inför den väntade konkurrensen från öststaterna, vilken samtidigt allvarligt kommer att hota den inhemska TEKO-industrin. Redan nu har importen det senaste kvartalet ökat väsentligt, och man fruktar större import inom de närmaste åren, om inte speciella åtgärder vidtas i tid. Vi importerar mer bomullsvaror än de flesta länder — betydligt mer än våra grannländer — samtidigt som landet har en egen textilindustri att ta vara på. Vi har ett arbetsmarknadsläge i vårt land som är sådant att varje tendens till försämrad sysselsättning måste uppmärksammas och snabba åtgärder vidtas, så att inte läget blir sämre än det för tillfället är. I mars i år hade vi 196 000 människor friställda, som var sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Generaldirektör Bertil Olsson i AMS är mycket bekymrad för höstens och vinterns arbetsmarknadsläge.

Vi tål helt enkelt inte en ohämmad import. Och att upprätthålla en livskraftig textiloch konfektionsindustri är angeläget också ur beredskapssynpunkt.

Fru talman! Herr Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att företaga med anledning av uppgiften att det i säkerhetspolisens arbete förekommer åsiktsregistrering inom krigsmakten. På senare tid har framkommit uppgifter angående säkerhetspolisens verksamhet i vissa fall. Dessa är föremål för utredning av justitieombudsmannen. Regeringen avvaktar resultatet av justitieombudsmannens utredning.

Fru talman! Jag får tacka för att jag fått svar på min fråga. Registrering av politiska åsikter har ju framkommit i det ena avslöjandet efter det andra under det senaste halvåret. Det har också inneburit att regeringen inte längre kan sitta med armarna i kors och bara hänvisa till de bestämmelser som gäller för säkerhetspolisens arbete. Och det är på grund av dessa avslöjanden som JO-utredningen har tillkommit. Efter avslöjandena om den unga kvinna som arbetade på luftfartsverket och som SÄPO hade antecknat på grund av politiska åsikter samt efter de händelser som utspelades på värnpliktsriksdagen redovisade tidningen Folket i Bild-Kulturfront i nummer 8 av den 4 maj i år ett fylligt och detaljerat material om den militära säkerhetspolisens arbete, i vilket åsiktsregistreringen är en del av arbetsuppgifterna. Av tidningsmaterialet framkommer att försvarsstaben, sektion 2, avdelning 2, som chef har kommendörkapten Sten Norlander och att avdelningen i huvudsak sysslar med följande tre uppgifter: 1. att utarbeta allmänna föreskrifter för krigsmaktens personal, dvs. hur man skall låsa skåp, förvara hemliga handlingar o. d. 2. skydd mot ”inrikes infiltration” i krigsmakten samt personkontroll. — Man kan förmoda att det var av den anledningen som personal från avdelningen fanns med på värnpliktsriksdagen. Det framkommer också av Folket i Bild-Kulturfronts material att det förekommer ett intimt samarbete mellan den civila säkerhetspolisen och den militära. Uppgifterna om att det skulle finnas ett militärt åsiktsregister tycker jag är ytterst alarmerande, alldenstund justitieministern i TV den 7 april yttrade att det inte behövs någon parlamentarisk kontroll över försvarsstabens verksamhet, eftersom det där inte finns något åsiktsregister. Även försvarsministern har förnekat att det skulle finnas att åsiktsregister inom försvaret. Den 22 april förra året förklarade försvarsministern i denna kammare på en fråga av mig att det inte förekom någon åsiktsregistrering inom försvaret. Då inställer sig frågan: Undanhåller försvarsstaben viktiga uppgifter om sin verksamhet för regeringen? Eller är det så att justitieministern och försvarsministern inför allmänheten förnekar att så är fallet, trots att man vet om registreringen? För min del vill jag inte tro att det senare är fallet. Jag har naturligtvis med tillfredsställelse läst i svaret att JO skall handlägga även denna fråga om militärens säkerhetsarbete och säkerhetstjänst, men om en JO-utredning skall få något värde måste parlamentariker från alla riksdagspartier få ta del av handlingarna. Därför vill jag direkt fråga justitieministern: Kommer riksdagsmän från alla partier att få möjlighet att ta del av JO:s material?
Fru talman! Vi får vänta på JO:s yttrande, och jag kan inte på förhand svara på om det kommer att bli hemligstämplat eller inte. Jag vill bara försäkra att jag för min del har den uppfattningen att det bör lämnas sådana besked att det blir helt klart för allmänheten vad som förekommer på detta område.
Fru talman! Jag ser med tillfredsställelse att justitieministern tar allvarligt på denna fråga. Men skulle inte regeringen kunna ta avslöjandena i tidningen Folket i Bild-Kulturfront på allvar och göra sitt bästa för att det skall bli bekant för allmänheten vad som förekommit? Det finns ju risk för att ytterligare och ännu mer väldokumenterat material kommer att presenteras. Om man skall få respekt för säkerhetspolisens arbete och om man verkligen skall kunna tro på att det inte förekommer någon registrering av politiska åsikter, så bör det vara ett minimum att alla riksdagens partier ingår i den kommission som skall kontrollera både den civila och den militära säkerhetspolisens arbete.

Fru talman! Fru Berglund har frågat mig, om de förslag som ingår i den i dagarna framlagda utredningspromemorian om den framtida verksamheten vid seminariet i Haparanda väntas blir föremål för departementets prövning redan i samband med budgetarbetet för 1973/74. Skolöverstyrelsen övervägar för närvarande möjligheterna att förlägga utbildning till de lokaler där undervisningen vid folkskoleseminariet för närvarande bedrivs. Jag utgår från att man därvid prövar även de förslag som finns i den promemoria fru Berglund syftar på.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Uppfattningen om att Haparanda inte skulle tåla de negativa effekter som nedläggningen av verksamheten vid seminariet innebär har varit anledningen till att frågan om ersättningsverksamhet vid seminariet upprepade gånger har aktualiserats här i riksdagen. Man kan inte bortse från att de negativa effekter som nedläggningen av denna verksamhet rent arbetsmarknadsmässigt medför i en region där förlusterna vid varje upphörande sysselsättningstillfälle kan få ödesdigra följder för hela regionen. Men det är också mycket viktigt att understryka att uttunningen av den intellektuella verksamheten i en region inte kan tillåtas gå alltför långt. Utbildningsutskottet och riksdagen har varit mycket positiva vid behandlingen av ärendet och understrukit de arbetsmarknadsmässiga synpunkterna samt vikten av regional spridning av olika aktiviteter. Sålunda skulle exempelvis merkostnader för resor inte få tillmätas avgörande betydelse vid valet av olika lokaliseringsorter eller vid placeringen av verksamhet i Haparanda. Med anledning av riksdagens beslut tillsattes en arbetsgrupp. Jag vill framföra ett tack till statsrådet Moberg för hans positiva medverkan vid tillsättandet av denna arbetsgrupp. Arbetsgruppen, som skulle inventera möjligheterna att förlägga ersättningsverksamhet till seminariet, har nyligen avlämnat en promemoria med förslag om att utbildning i finska språket för lärare och andra yrkeskategorier skulle förläggas till seminariet och att utbildningen skulle starta redan läsåret 1973/74. Arbetsgruppen bör få det erkännandet att den har arbetat mycket snabbt. Såvitt jag i dag kan bedöma är arbetsgruppens förslag dessutom realistiskt. Ärendet behandlas för närvarande i skolöverstyrelsen, och så småningom kommer det att överlämnas till utbildningsdepartementet. Jag vill poängtera vikten av att utbildningen kan komma i gång till läsåret 1973/74; motiven för detta är alltför kända för att behöva upprepas. Den 17 maj 1971 uttryckte statsrådet Moberg här i riksdagen sin optimistiska tro på att man skulle kunna starta en alternativ verksamhet vid seminariet i Haparanda. Den 18 maj 1972 — ett år senare — kan jag dela herr Mobergs optimistiska syn på utvecklingen. Optimismen är grundad på arbetsgruppens enligt min bedömning realistiska förslag och en förhoppning om att skolöverstyrelsen, utbildningsdepartementet och regeringen är lika positiva i sina bedömningar som utbildningsutskottet och riksdagen varit. Löser man problemet efter arbetsgruppens intentioner, kommer det Haparandaregionen till godo, och det kommer också att gagna hela svenska samhället. Man minskar därmed även en av bristerna i samhället, nämligen kontaktsvårigheterna mellan finska invandrare och svenskar. Jag vill än en gång tacka för svaret.

Fru talman! Herr Johansson i Växjö har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med olaga jakt på björn. Björnen är totalfredad i flertalet av de län där den förekommer. Där allmän jakt efter björn är tillåten omfattar den ej årsunge eller hona med årsunge. Länsstyrelse kan lämna tillstånd till jakt utan hinder av fridlysning i syfte att kontrollera björnstammens utveckling. Vid angrepp av björn på tamdjur får vidare djurets ägare eller vårdare förfölja och döda björnen även under annan tid än allmän jakttid om vissa speciella villkor uppfylls. Den som gör sig skyldig till olaga jakt på björn kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Olaga jakt efter björn har tidigare inte varit något påtagligt problem. På senare år har emellertid den tilltagande motorfordonstrafiken, speciellt den med terränggående fordon, förändrat förhållandena. Jag har i proposition till riksdagen föreslagit en reglering av denna trafik. Jag kommer dessutom att föreslå Kungl. Maj:t att ändra jaktstadgan så att jakträttsinnehavare vid färd även inom jaktområde till och från jaktpass skall förvara vapnet oladdat i väl tillslutet fodral. Vidare kan jag nämna att statens naturvårdsverk och Svenska jägareförbundet överväger åtgärder för att allmänt effektivisera jakttillsynen.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Det måste vara tacksamt för ett statsråd att kunna ge ett besked dagen efter det att han lämnat en proposition till riksdagen om åtgärder för att eliminera de olägenheter jag påtalat i min fråga. Jag är tacksam för att denna proposition kommit, eftersom riksdagen väntat länge på den. Ett otal frågor och även interpellationer har framställts om det hot mot utrotning av vissa djurarter som jakt från snöskoter medför. Jag har haft tillfälle att läsa igenom propositionen och finner att de slutsatser statsrådet där drar är alldeles riktiga; jakten från skoter har ökat risken för utrotning av vissa djurarter. Mycket vilt har fallit för jägare, som med hjälp av snöskoter bedriver olovlig jakt. Statsrådet säger också i propositionen att det händer att djur spåras upp, förföljs och avlivas. Enligt min mening kunde statsrådet emellertid ha tagit steget fullt ut. Han lovar att en ändring skall göras i jaktstadgan, så att vapnen förvaras på visst sätt under färd med skotern. Vapnet får inte vara laddat och inte heller vara lätt tillgängligt. Det skall förvaras i fodral. Detta är nog bra, men dessa saker skulle ha kommit med i propositionen. Detta är vad jag har att erinra. En utbredd opinion i vårt land tycker att vi har råd att hålla oss med en rovdjursstam. Jag tänker då på sådana arter som varg, björn och järv, vilka mest är utsatta för utrotningshotet. Vad vargen beträffar kan man nog säga att vi redan är för sent ute. En del naturvårdare menar att vargen redan är utrotad inom vårt lands gränser, vilket är beklagligt. Jag skulle kunna ta ett ännu mer värdemättat ord och säga att det är en tragik. Vi har i detta land så stora vildmarker att vi borde ha utrymme för de större rovdjuren. Den senaste tidens olovliga björnjakt verkar att på sitt sätt vara grym. Djuren har spårats upp, varpå de förföljts till dess de varit utmattade. Därefter har de varit ett lätt byte för jägarnas kulor. Man kan knappast kalla detta för en heroisk jaktbedrift. Motivet för denna björnjakt har väl inte riktigt klarlagts. Det har sagts att det skett på beställning, att det varit fråga om renägare som vill rädda sina djur, sedan de blivit rivna.

Fru talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ytterligare insamlingsaktioner, liknande den som Hörselfrämjandet bedriver bland sina medlemmar, kommer till stånd för att samla in använda kvicksilverhaltiga batterier. I fråga om avfall om härrör från hushåll gäller det kommunala renhållningsmonopolet. Förbrukade batterier, som använts i hushåll, skall samlas in och forslas bort av kommunen tillsammans med övrigt hushållsavfall. Kommunen kan också göra separat insamling av vissa slags avfall. Så sker i vissa kommuner i fråga om bl.a. läkemedel, färgrester och oljeavfall. Genom föreskrift i lokal hälsovårdsordning kan renhållningsmonopolet utvidgas till att avse annat avfall än hushållsavfall. Med hänsyn till att kommunerna redan nu kan vidta särskilda arrangemang för separat insamling av vissa slags avfall anser jag att initiativ från min sida inte behövs.
Fru talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern Bengtsson för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag framställde min fråga var att Hörselfrämjandets riksförbund med sina 140 lokala föreningar har ställt sig i spetsen för en riksomfattande insamling av förbrukade kvicksilverbatterier som använts i hörapparater. Syftemålet med insamlingen är att hindra att använda kvicksilverbatterier hamnar ute i naturen med risk för förgiftning och miljöförstöring. Det är säkerligen åtskilligt kvicksilver som under årens lopp hamnat ute i naturen. Om man tänker sig att en person förbrukar ett batteri i veckan, blir det 52 batterier per år. Tio års förbrukning motsvarar enligt uppgifter jag har fått via Hörselfrämjandets tidning ett halvt kilo kvicksilver. Det är säkerligen sammantaget fråga om inte så små mängder. Det är därför med allra största tillfredsställelse man kan konstatera, att denna insamlingskampanj har kommit i gång. Jag hoppas den kommer att fortsätta. Men det är också angeläget att kampanjen backas upp inte minst från landstingens och kommunernas sida genom exempelvis anslag på landstingens hörcentraler, sjukhus, läkarmottagningar, socialvårdsinrättningar etc., så att allmänheten lämnar in sina förbrukade batterier. Denna kampanj för insamling av förbrukade batterier bör få största möjliga stöd inte bara från allmänhetens sida, utan också givetvis från myndigheternas. Här gäller det ett mycket viktigt område, nämligen att värna om vår miljö.

Fru talman! Fru Ryding har frågat justitieministern om en för värnpliktsvägran straffad person skall förvägras lämplighetsintyg som fordras för erhållande av körkort. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt 32 § I mom. vägtrafikförord ningen skall den som söker körkort förete bl.a. ett av den lokala polismyndigheten utfärdat intyg, som visar om han med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon . Polismyndigheten kan inte vägra att utfärda lämplighetsintyg när sådant begärs. Anser polismyndigheten att sökanden inte bör få körkort, skall myndigheten redovisa denna sin uppfattning i intyget. Ansökan om körkort prövas i första instans av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos kammarrätt. Talan mot kammarrättens beslut kan föras hos regeringsrätten. Innan en sökande underkastar sig det besvär och de kostnader som prövning inför besiktningsman innebär kan han på grundval av lämplighetsintyg och handlingar i övrigt som han vill åberopa få körkortsfrågan prövad genom förhandsbesked av länsstyrelsen. Även i ärende om förhandsbesked kan talan föras hos kammarrätt och regeringsrätten. Innehållet i lämplighetsintyget är inte bindande för länsstyrelsen eller förvaltningsdomstolarna vid prövningen av körkortsfrågan. Om polismyndigheten inte tillstyrkt att sökanden erhåller körkort, kan denne hos länsstyrelsen och domstolarna åberopa utredning som talar för att han ändå bör erhålla körkort.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Tyvärr är jag inte helt nöjd, därför att jag inte tycker att det är något riktigt svar. Kommunikationsministern sade att polismyndigheten inte kan vägra att utfärda lämplighetsintyg och att länsstyrelsen efter detta utfärdande skall pröva körkortsansökan. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos kammarrätten, och mot kammarrättens beslut kan sökanden föra talan hos regeringsrätten. Allt det är nog gott och väl, men det jag frågade var: Anser kommunikationsministern att polismyndigheten kan hävda att en vapenvägrare, som inte har något annat brott på sitt samvete än vapenvägran för vilken han suttit en månad i fängelse, inte är lämplig att få ett lämplighetsintyg redan i första instans, så att man slipper den långa omvägen över kammarrätt och regeringsrätt? — Det var det jag ville komma åt. Jag vet att det nyligen inträffat ett fall där en polismyndighet i lämplighetsintyget inte ansett den sökande lämplig att få körkort; det är väl troligt att denne man så småningom — när hela den byråkratiska gången är färdig — får sitt körkort. Jag vill åberopa en proposition från år 1958, där dåvarande departe mentschefen just berör lämplighetsintyg. Det står mycket tydligt i propositionen att lämplighetsprövning skall ske i egentlig mening och inte blott på formella kriterier och att det är viktigt att få en helhetsbild. Jag skulle vilja fråga om inte kommunikationsministern vill försöka underlätta för värnpliktsvägrare som söker körkort efter det att de avtjänat sitt straff att redan i första instans, dvs. av polismyndigheten, få sin lämplighet tillstyrkt, så att länsstyrelsen godkänner körkortsansökan. Därigenom kan de få sina körkort utan att behöva gå den långa väg som kommunikationsministern talar om i sitt svar. Jag tycker inte att värnpliktsvägran kan jämföras med brott i vanlig ordning, och det var av den anledningen — och med utgångspunkt i det nyligen inträffade fallet — som jag ställde frågan. Jag beklagar om jag inte riktigt har fattat svaret, men kommunikationsministern kanske vill vara snäll och förtydliga det.

Fru talman! Såsom framgår av mitt svar prövar länsstyrelserna och förvaltningsdomstolarna på grundval av lämplighetsutredning och övrig utredning om en sökande bör erhålla körkort eller inte. Länsstyrelserna och domstolarna följer då de regler som finns i lagstiftningen.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Norling för den här kompletterande upplysningen. Enligt vad jag nu kunde begripa kommer en nu sittande utredning att lägga fram förslag om vilka författningsregler som skall tillämpas. Jag får bara uttrycka den förhoppningen att man där tar hänsyn till att det s.k. brott som en värnpliktsvägrare begått — som han ådömts en månads fängelse för — inte får ligga till grund för att i lämplighetsintyget beteckna honom som olämplig att få körkort. Kanske skulle de myndigheter som har att befatta sig med lämplighetsintygen — polismyndigheter och länsstyrelser — redan nu kunna tillämpa gällande regler litet liberalare och generösare.

Fru talman! Herr Wennerfors har frågat mig om det är med mitt goda minne som det inom grundskolan på sina håll i landet förekommer försöksverksamhet med förbud mot läxläsning. Enligt läroplanen för grundskolan skall huvuddelen av elevernas arbete utföras i skolan. Något förbud mot att ge läxor har således ej införts.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Självfallet skulle man kunna kritisera ordvalet i frågan. Jag tänker på ordet ”förbud”; Det är kanske litet tillspetsat. Men, herr statsråd, man kan också kritisera svaret. Jag är verkligen inte nöjd med det. Beror det på tidsbrist, eller är det slarv eller nonchalans? Svaret består av två meningar. Den första meningen finns inget att anmärka emot, men den andra utgör inte något svar på min fråga. Min fråga gäller om försöksverksamhet med ett slags indirekt förbud mot läxläsning förekommer och i så fall med utbildningsministerns goda minne. Herr statsrådet svarar emellertid bara att det inte har införts något förbud. Snälla herr statsråd, det känner jag naturligtvis till. Det är ingenting att gå in i kammaren och ställa en fråga om. Frågan gäller försöksverksamheten. Självfallet vore det också intressant att få veta hur statsrådet ser principiellt på detta. Det ställde jag inte någon fråga om, men det kan jag göra här. Jag hoppas att jag i statsrådets nästa inlägg får reda på hur statsrådet verkligen ser på detta. Det finns faktiskt exempel på att ett slags försöksverksamhet förekommer. Eleverna får helt enkelt inte ta med sig läroböckerna hem. Det kan gälla samtliga ämnen eller vissa ämnen. I en skolkommun får man inte ta hem läroböckerna i svenska, i naturorienterande och i samhällsorienterande ämnen. Det är verkligen, fru talman, unikt. Hur går det exempelvis för elever som är sjuka? Om man är sjuk längre än tre veckor, får man studiehjälp. Hur går det för dem som är sjuka bara en eller två veckor eller för dem som är tillfälligt sjuka — det kan vara astmabesvär eller migränattacker? Och hur går det för den elev som inte klarar själva skolmiljön? Det finns många exempel på elever som inte klarar en orolig skolmiljö. Tycker utbildningsministern att det är tillfredsställande att elevernas studiemöjligheter skall bero på om föräldrarna har råd att själva inköpa läroböcker i vissa ämnen? Hur ser utbildningsministern principiellt på detta? Det vore ytterst värdefullt för skolfolk ute i landet att få veta det.
Fru talman! För nästan exakt ett år sedan lämnade jag i svar på en interpellation av herr Stålhammar den principiella deklaration som herr Wennerfors efterlyser. Jag begär inte att herr Wennerfors skall ha lyssnat på den i kammaren, men den har funnits återgiven i protokollet. Jag skall gärna läsa upp det avsnitt som är mest relevant också för denna enkla fråga: ”De allmänna anvisningar som skolöverstyrelsen meddelar i läroplanen är som bekant inte avsedda att i detalj reglera skolans verksamhet. Stor frihet föreligger för läraren i hans arbete. De anvisningar som lämnas om hemuppgifterna är självfallet mer eller mindre tillämpliga i olika ämnen. Hänsyn måste tas till de arbetssätt och läromedel som används. Elevernas skilda behov, möjligheter och intressen måste beaktas. Härav följer att något allmängiltigt svar på interpellantens fråga inte kan ges. Skolstadgans förbud mot hemuppgifter till dag efter söndag, helgdag eller hel lovdag är ovillkorligt.

Av detta följer också att vi inte begärt en central redovisning, så att jag exakt kan redogöra för hur det går till från kommun till kommun. Har herr Wennerfors upplevt något konkret fall där denna frihet missbrukas, får det tas upp i den kommunen och diskuteras där. Skulle det behövas några preciserade anvisningar, kan man också överväga detta. Men skall vi få till stånd en decentralisering på skolans område — och mycket talar för det — måste vi ha förtroende för de lokala skolledningarnas förmåga att bedöma frågor av denna karaktär och fatta beslut.
Fru talman! Jag tackar för det ytterligare svaret. Jag satte stort värde på det. Jag kände till den debatt i kammaren som utbildningsministern åberopade, men jag hann inte nämna det. Jag har observerat att vi trots detta uttalande har fått allt fler uppgifter om att sådant här förekommer i skolkommunerna. Därför fanns det anledning att återigen aktualisera frågan. Jag tror att man ute i kommunerna runt om i landet inte riktigt vet vilken principiell uppfattning som den socialdemokratiska partiledningen och den socialdemokratiska regeringen egentligen har. Jag tror att man har förvillats litet. I riksdagens handlingar har jag nämligen inte funnit att regeringen vill införa något slags förbud mot hemläxor. Men det som förvillar många är vad som står i jämlikhetsrapporten, som naturligtvis många har läst — förmodar jag. Jag citerar från s. 66 i jämlikhetsrapporten: ”I en skola för jämlikhet måste sålunda undervisning förmedlas med hjälp av starkt individualiserade metoder. Med detta avses givetvis inte en individualisering av en typ som innebär att elever med olika bakgrund och skiftande förutsättningar får gå igenom kursen så snabbt de hinner och orkar. Det skulle ytterligare öka klyftorna.” Detta sade man i jämlikhetsrapporten, men det var i jämlikhetsrapporten det. Av detta tror många att det är socialdemokraternas mening att bromsa vissa elever. Det är kanske det? Det är som sagt många som fått den uppfattningen. Ett sätt att bromsa vissa elever är alltså att barnen inte får ta hem läroböckerna, att de helt enkelt inte får läsa läxor. Då skulle ju dessa barn kunna läsa och lära sig hur mycket de vill där hemma! Därför är det mycket viktigt att utbildningsministern verkligen säger ifrån på denna punkt. Nu fick vi också detta upprepat. Hemuppgifterna är frivilliga och skolledningen har ansvaret för att de principiella riktlinjerna blir förverkligade. Det vore verkligen en märklig utveckling om skolans elever inte skulle få studera annat än på skoltid. Som jag sagt förekommer det ute i vissa skolkommuner förbud mot hemläxor. Det finns t.o.m. beslut på det, herr statsråd. Således finns det anledning att debattera frågan.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad över att herr Wennerfors så pass noga studerar det socialdemokratiska jämlikhetsprogrammet. Man kan hoppas på att det får positiva effekter i olika avseenden. Men jag skulle kanske önska att herr Wennerfors studerade med något större eftertanke. Vad som avses på den punkt som herr Wennerfors citerade har ju inte ett dugg att göra med den debatt vi nu för i kammaren. Vad som där avses är nämligen att man inte skall få olika utvecklingstakt klassmässigt sett mellan olika elever. Om en elev löser en uppgift snabbt, skall den eleven på det området få uppgifter som fördjupar kunskaperna. Det är därför det har tryckts så hårt på en individualisering. Missförståndet om vad som avses med denna passus kanske vi kan klara ut i ett annat sammanhang. Jag har bara velat till kammarens protokoll läsa in att jag har en helt annan tolkning än herr Wennerfors av programmet på den punkten.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 27 behandlas frågan om den skattemässiga behandlingen av arbetstagarnas förmån av fri gruppsjukförsäkring, vilken ansluter till överenskommelsen mellan Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen. Denna överenskommelse innebär att förmånen av fri gruppsjukförsäkring undantages från beskattning. I propositionen 77 som behandlas i detta utskottsbetänkande biträdes denna överenskommelse, vilket innebär att samma regler skall tillämpas som redan nu gäller för grupplivförsäkring. Utskottet har också enhälligt tillstyrkt propositionen, men i anslutning till detta ärende har åter aktualiserats frågan om lika behandling av skattskyldig som själv med egenavgifter får betala kostnaden för gruppliveller gruppsjukförsäkring. Enligt nu gällande bestämmelser får avdrag göras för nämnda försäkringar därest beloppet ryms inom det i deklarationen tillåtna avdraget på 250 respektive 500 kronor för ensamstående eller äkta makar. Enligt uttalande i skatteutskottets betänkande nr 15 kan förmån av fria premier för grupplivoch gruppsjukförsäkringar komma att uppgå till 500 kronor. Därjämte bör uppmärksammas att detta belopp gäller i regel när försäkringarna omfattar stora grupper. De i vårt samhälle som erlägger egenavgifter för grupplivoch gruppsjukförsäkringar får i regel erlägga betydligt högre försäkringsavgifter. Som framgår av vad jag nu sagt kan det mycket väl hända att hela det i deklarationen tillåtna försäkringsavdraget kan behöva tagas i anspråk för denna typ av försäkringspremier. Däremot kan de grupper för vilka arbetsgivaren betalar försäkringspremierna utnyttja hela försäkringsavdraget för andra avdragsgilla försäkringskostnader. Det kan inte vara riktigt att bibehålla ett sådant system. I motionen 1647 har jag och herr Kristiansson i Harplinge därför yrkat att personer som inte åtnjuter fri gruppliveller gruppsjukförsäkring alltid skall tillerkännas avdrag för sådan premie, vare sig den ryms inom det för alla medgivna avdragsbeloppet eller inte. Ur rättvisesynpunkt är det angeläget att alla behandlas lika vid beskattningen. Vi har ett så högt skatteuttag att alla ansträngningar bör göras för att så rättvist som möjligt fördela detta. Av proposition och utskottsbetänkande framgår att såväl departementschefen som utskottsmajoriteten är medvetna om den olikhet som uppstår skattskyldiga emellan när det gäller försäkringsavdraget i deklarationen. Det är då för mig ganska förvånande att man inte i utskottet kunnat enas om att tillstyrka det blygsamma krav som ställts i här nämnda motion. Med förståelse för en minoritet och med respekt för likabehandlingen skulle man här ha kunnat medverka till åtgärder för att åstadkomma större likhet vid beskattningen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation av herr Eriksson i Bäckmora m.fl., som fogats vid utskottets betänkande.

Fru talman! Målsättningen för vårt skattesystem bör vara att det är så utformat att rättvisa och likformig behandling kan uppnås för olika kategorier. I en reservation till det betänkande vi nu behandlar har yrkats bifall till motionen 1647, där det hemställs om utredning och förslag beträffande den skattemässiga behandlingen av egenavgifter till grupplivoch gruppsjukförsäkringar för företagare och andra som inte åtnjuter avdragsrätt för erlagda premier, vilket andra kategorier gör.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

Fru talman! Skatteutskottet har i sitt betänkande nr 27 behandlat propositionen 77. I denna proposition föreslås vissa ändringar i kommunalskattelagen som aktualiserats genom överenskommelser på arbetsmarknaden om särskild tilläggspension, fri gruppsjukförsäkring och höjning av beloppet för grupplivförsäkringar.

Pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar behandlas principiellt olika i skattehänseende. Pensionsförsäkringarna är avdragsgilla vid deklarationen, och i gengäld är utfallande belopp skattepliktig inkomst. När det gäller kapitalförsäkringarna är förhållandet det motsatta. Avdrag för kostnad för kapitalförsäkring kan dock erhållas i den mån premien ryms inom ramen för det s.k. försäkringsavdraget, dvs. 500 kronor för makar och 250 kronor för ensamstående. Sjukförsäkring, inklusive gruppsjukförsäkring, anses i allmänhet som kapitalförsäkring. En företagare som betalar premier för t.ex. grupplivförsäkring eller gruppsjukförsäkring till förmån för sina anställda har rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för premierna såsom för andra omkostnader i rörelsen. Å andra sidan skall förmånernas värde i princip inkomstbeskattas hos den anställde såsom löneförmån. Men här gäller då att den anställde, under förutsättning att han äger försäkringen, är berättigad till avdrag för premiebeloppet inom ramen för försäkringsavdraget. 1963, när överenskommelsen om fri grupplivförsäkring träffades mellan LO och SAF, genomfördes den förenklingen vid taxeringen att förmånen av fri grupplivförsäkring inte behövde uppges som intäkt. Detsamma gäller för övrigt även fri sjukvård och fri tandvård. Frågan gäller nu den överenskommelse som träffats mellan LO och SAF om ”avtalsgruppsjukförsäkring”, AGS, och hur premierna skall behandlas ur skattesynpunkt. Om man skall ta fram förmånen av den fria gruppsjukförsäkringen till beskattning, erfordras ett omfattande arbete för att fastställa de individuella premiebeloppen. Även om man skulle kunna tänka sig att tillämpa en viss schablonisering, så skulle det innebära ett betydande administrativt arbete — det rör sig om inte mindre än 1,2 miljoner anställda. Då det dessutom förhåller sig på det sättet att avdragsrätt föreligger inom ramen för det s.k. försäkringsavdraget skulle, trots ett betydande merarbete, endast en mindre del av premierna bli föremål för reell beskattning. Departementschefen har därför stannat för att man i sak bör behandla gruppsjukförsäkringen på samma sätt som man tidigare behandlat grupplivförsäkringen, alltså medge skattefrihet för denna förmån. Utskottet har anslutit sig till denna uppfattning. Reservanterna gör nu gällande att en viss orättvisa uppstår genom att de grupper som nu åtnjuter kostnadsfria försäkringar medges denna skattefrihet. De menar att den som genom egenpremier skaffar sig motsvarande försäkring borde tillerkännas avdrag för sina kostnader, oavsett om de ryms inom ramen för försäkringsavdraget eller ej. Jag skall inte förneka att en skillnad i skattemässig behandling föreligger, men det bör observeras att den nu föreslagna lösningen utgör ett provisorium i avvaktan på den skatteomläggning som kan aktualiseras genom sjukpenningutredningens kommande förslag. Sjukpenningutredningen väntas lämna sitt betänkande under hösten 1972. Att riksdagen under sådana förhållanden skulle i enlighet med reservanternas förslag begära ytterligare en utredning förefaller mindre välbetänkt. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill först säga att vi inte alls ställt något yrkande beträffande beskattningen av förmånen av fri gruppsjukförsäkring. På den punkten har utskottet enhälligt anslutit sig till propositionens förslag. När jag lyssnade till argumenten för att inte tillmötesgå det krav som ställts av oss motionärer om utredning rörande den skattemässiga behandlingen av premierna fann jag inte mycket av argument för utskottsmajoritetens ställningstagande. Redan i dag sker en uppdelning av försäkringskostnaderna i skattehänseende mellan avgifter till den obligatoriska sjukförsäkringen och premierna för andra försäkringar. Jag tycker nog att utskottsmajoriteten med god vilja hade kunnat tillmötesgå vårt krav när det gäller grupplivoch gruppsjukförsäkringarna. Att vi inte har lagt fram ett förslag i detalj beror på att vi är medvetna om att det bör avpassas så att man inte skapar speciella förmåner för någon grupp. Syftet med vår motion har varit och är att skapa rättvisa mellan olika skattebetalare. Därför, fru talman, vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen.
Fru talman! Herr Carlstein sade att det enligt reservanternas uppfattning råder en orättvisa. Jag ber herr Carlstein läsa skatteutskottets betänkande nr 15, där frågan om höjning av försäkringsavdraget behandlas. Av det framgår att inte bara reservanterna utan även utskottets majoritet anser att det finns en orättvisa i beskattningen. Skillnaden mellan oss är bara den att vi reservanter anser att denna orättvisa skall avskaffas, medan majoriteten i skatteutskottet anser att den skall bestå.
Fru talman! Jag har medgivit, liksom utskottet har gjort, att skattskyldiga behandlas olika i det här avseendet. Det framgår av utskottsbetänkandet, och det framgår även av propositionen. Utskottsmajoriteten har emellertid ansett att vi bör göra en förenkling när det gäller gruppsjukförsäkringen på samma sätt som tidigare skett i fråga om grupplivförsäkringen. Vi får i höst ett betänkande från sjukpenningutredningen med förslag till genomgripande förändringar. Utredningen överväger ju en helt annan lösning av frågan om vår sjukförsäkring, bl.a. att ersättningen skall vara beskattningsbar och att man skall slopa det klassplaceringssystem som nu tillämpas. Det kommer att i grunden förändra förutsättningarna för AGS. Att riksdagen under sådana förhållanden skulle beställa ytterligare en utredning — vad reservanterna begär är ju en utredning — förefaller helt meningslöst. Jag vidhåller mitt yrkande.
Fru talman! Vi får väl tolka det senaste yttrandet på det sättet att frågan kommer att behandlas i samband med det kommande utredningsförslaget. I så fall har det krav som vi har ställt delvis tillmötesgåtts.
Fru talman! Om man förutsätter att grunderna kommer att förändras så att vi får en annan situation får vi naturligtvis anledning att på nytt ta upp dessa frågor. Jag kan inte tänka mig något annat.

Fru talman! Vissa frågor som vi behandlar här i riksdagen har likt galten Särimner en viss förmåga att ständigt återkomma. Den fråga som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 28, beskattningen av fritt bränsle, är just en fråga som har behandlats årligen under ganska många år. Vi känner argumenten rätt bra. Jag vet mycket väl att utskottsmajoritetens talesman kommer att framföra de synpunkterna att det i och för sig inte är bränslet som beskattas, ty det har inget värde, utan det är resultatet av det arbete som nedläggs som beskattas. Jag kan hålla med om att de synpunkterna i och för sig är riktiga och att det då med hänsyn till vår skattelagstiftning är principiellt riktigt att bränslet beskattas. Det finns emellertid en hel del orsaker till att beskattningen av fritt bränsle från egen fastighet bör slopas. Jag väljer att ta upp en enda synpunkt, och jag misstänker att någon annan talare kommer att uppehålla sig vid andra orsaker som är väsentliga för reservationskravet. Utskottet har skrivit ett par meningar som jag vill citera: ”Gällande regler av beskattning av värde av naturaprodukter för eget bruk har tillkommit för att i möjligaste mån undvika orättvisor vid beskattningen. Några omständigheter som bör föranleda undantag beträf fande bränsle kan enligt utskottets mening inte anses föreligga.” Jag tycker nog att det kan anses föreligga vissa omständigheter. Det är nämligen inte bara den som har egen skogsmark som har möjlighet att få fritt bränsle. Jag vill påstå att vilket hushåll som helst i dag kan få fritt bränsle — det är bara att fråga en skogsägare, så får man det alldeles säkert. Jag kan ta ett exempel från min egen verksamhet som jordbrukare. I början på 1960-talet arrenderade jag en gård. Från skogen som tillhörde den jordbruksfastigheten fick ungefär 15 hushåll fritt vedbränsle. Av de 15 hushållen var det ett som skattade för det, nämligen jag som var arrendator. De andra 14 blev inte beskattade för det. Den nuvarande ordningen innebär alltså en orättvisa. Bestämmelsen är inte, som utskottsmajoriteten säger, till för att ta bort orättvisor; i stället skapar den och vidmakthåller orättvisor. Jag tycker därför att det kan finnas anledning att nu ta bort beskattningen av fritt bränsle. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Herr Sundkvist nämnde galten Särimner, som ständigt kom tillbaka. Vid utskottsbehandlingen av denna fråga uppgavs att den lär vara en av de äldsta i riksdagens historia — den har varit uppe till behandling i riksdagen sedan 1947. Frågan bör alltså bli föremål för en vördnadsfull behandling, och tillbörlig respekt för den höga åldern bör visas. Samtidigt kan man säga att moderniseringen av våra bostäder har fortskridit så att de statsfinansiella aspekterna på fördelen av fritt bränsle praktiskt taget har försvunnit. Man torde alltså helt kunna negligera de aspekterna i dag. Av samma skäl kan man inte längre tala om orättvisor vid beskattningen med samma motivering som förr. Kvar står, som jag ser det, nästan bara miljövårdsaspekterna, och eftersom intresset för miljövård nu har vaknat och är så stort som det är tycker jag att det finns anledning att i miljövårdens tidevarv kunna låta den här gamla frågan få avföras från dagordningen i riksdagen. Det kan enklast ske genom ett bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.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

Fru talman! Det ärende vi nu behandlar gäller ingen stor fråga, men trots detta har här väckts fyra motioner. Frågan har behandlats i riksdagen sex år i följd sedan 1967, och därför kan jag väl fatta mig ganska kort. Jag kan väl hålla med om att det kan synas orättvist att en del får hugga ved gratis och slipper skatta, medan jordbrukarna skall betala skatt för fritt bränsle. Men det är inte detta som saken gäller. Det här är en principfråga. Om man från beskattning undantog värdet av hushållsbränsle, skulle man bryta mot en viktig princip vid beskattningen samtidigt som man skapade betydande orättvisa mellan skilda kategorier skattskyldiga. Till intäkt av jordbruksfastighet räknas enligt 21 § kommunalskattelagen bl.a. värdet av vad skattskyldig kan ha tillgodogjort sig av jordbrukets och skogsbrukets avkastning för sin, sin familjs eller övriga hushållsmedlemmars räkning. I 42 § kommunalskattelagen stadgas att värdet av produkter, varor eller andra naturaförmåner skall beräknas efter ortens pris. Värdet av bränsle från egen jordbruksfastighet skall upptas till belopp motsvarande vedens värde i upphugget och hemkört skick. Resultatet av det arbete en skattskyldig nedlagt i sin förvärvsverksamhet anses således som skattepliktig inkomst, även till den del avkastningen använts för egen konsumtion. Om man utför arbete åt sig själv och på detta sätt minskar sina levnadskostnader skall man beskattas för denna besparing, om den uppkommit i näringsverksamhet. Detta gäller för alla. De här principerna tillämpas genomgående vid beskattning när det gäller uttag av naturaprodukter m.m. för eget bruk. Därför bör även en jordbrukare beskattas för värdet av fritt bränsle, i upphugget och hemkört skick, till ortens pris, detta oavsett om virket utvunnits från egen skog eller som binäring till jordbruket, medan däremot den som utan samband med någon förvärvsverksamhet åtnjuter motsvarande förmån i regel bör gå fri från beskattning. Motionärerna har åberopat angelägenheten av att främja skogsoch miljövård. Den här aktuella frågan anser jag dock ur skogsvårdssynpunkt och för den enskilde ha ganska liten betydelse. Vi vet att enligt skogsvårdslagen måste alla sköta sin skog rationellt genom röjningar och gallringar. Sedan har man möjlighet i samband med arbetslöshet att av AMS få bidrag till de här röjningarna med ända upp till 25 procent. Där har således även skogsägarna en förmån. Till sist: Utskottet framhöll vid föregående års riksdag att flera skäl talar för att en viss försiktighet är påkallad när det gäller att i det enskilda fallet uppskatta värdet av fritt bränsle. Utskottet säger även att såvitt man kan bedöma har också riksskatteverket så långt möjligt iakttagit försiktighet vid fastställande av de normer som skall tillämpas i skilda delar av landet. De av riksskatteverket fastställda anvisningarna i denna fråga torde således, rätt tillämpade, inte kunna anses leda till för höga värden. Om man skulle bifalla motionsyrkandena kan detta medföra opåkallade förmåner vid beskattningen för jordbrukarna. Då jag anser att det inte framkommit något nytt i denna fråga från motionärernas sida, så ber jag kort och gott att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 28.

Fru talman! Det är bara en punkt i herr Wikners anförande som jag vill påtala. Han fortsätter att hävda att det skulle vara större rättvisa att behålla denna beskattning än att slopa den. Jag vill bestämt hävda att det är tvärtom. Utan att kunna belysa det med något statistiskt material vill jag påstå att det är fler hushåll här i landet som tar ut och nyttjar fritt bränsle utan att skatta för det än det är hushåll som nyttjar bränsle från egen fastighet och skattar för det. Därmed är orättvisan större om man bibehåller beskattningen än om man slopar den. Sedan har jag absolut inte någon tanke på att vi skall försöka göra något detektivarbete och leta reda på de hushåll som lyckas få de här förmånerna skattefritt. Det allra enklaste är naturligtvis att gå på samma väg som motionerna och reservationen och slopa beskattningen. Jag tror att det medför större rättvisa än det som herr Wikner hävdar.
Fru talman! Till herr Sundkvist vill jag säga att jag påtalar de här orättvisorna med hänsyn till andra näringsidkare. Det är fråga om orättvisor gentemot andra, som beskattas för det arbete de nedlägger på sin rörelse, som således är till nytta även för familjen. Det åberopas här att det är många skogsägare som får fritt bränsle. Jag tycker att det nästan är litet förmätet av en skogsägare att säga detta. Det borde ändå vara bättre, tycker jag, att en skogsägare går i sin egen skog och röjer och gallrar än att han t.ex. hjälper skogsbolagen, kanske bara av snålhet, att få fritt bränsle.
Fru talman! Jag känner mig väldigt hedrad av att herr Wikner utnämner mig till skogsägare. Jag har aldrig ägt en kvadratmeter skogsmark; jag nämnde i mitt första anförande att jag var arrendator. När det sedan sägs att man skall jämföra, så skall man naturligtvis göra jämförelsen där den egentligen skall göras, och då blir den sådan som jag här talat om. Det är dock just förmånen av fritt bränsle vi diskuterar och ingenting annat, och då måste man jämföra olika kategorier som har tillgång till fritt bränsle.

Fru talman! Efter herr Wikners alla turer skulle man kanske inte ta till orda i den här frågan. Men också jag har diskuterat den någon gång tidigare, och det finns ytterligare ett par synpunkter på ärendet. Herr Wikner sade att detta inte var någon stor sak. Men herr Wikner såg detta ärende som en principiell fråga, nämligen värdet av naturaförmåner. Får jag påminna herr Wikner, som ändock har ägnat viss uppmärksamhet åt vad skattelagstiftningen stadgar, om att i anvisningarna från riksskattenämnden sägs det ut att förmån av ringa värde skall inte beskattas för vissa grupper i det här landet. Dessa förmåner av ringa värde kan gälla varor till rabatterat pris som anställd får ta ut i det företag där han arbetar, de kan gälla subventionerad lunch osv. Man har angivit som en gräns att värdet icke bör överstiga 400 kronor, men det kan vara högre. När herr Wikner gör detta till en principfråga frågar jag: Vad är det för skillnad, om den ena åtnjuter sådana här förmåner av ringa värde och är skattefri för dessa, och den andra åtnjuter skattefrihet för bränsle från egen skog? Hur kan detta med bränslet på en gång få så stort värde, herr Wikner? Det vore tacknämligt om herr Wikner klarade ut den delen av Sedan blandade herr Wikner in arbetsmarknadsstyrelsen och skogsvårdstyrelsen och deras insatser för röjning. A la bonne heure — där har man gjort en god insats. Men vi kan ju tänka oss att en skogsägare, som har sådant här röjningsvirke liggande utefter vägen, tycker att det inte ser alltför vackert ut och säger: ”Nu hugger jag upp det här och tar det som eget bränsle.” Då gör han ju en röjningsinsats och en uppsnyggningsinsats som ur naturvårdssynpunkt är värdefull. Kan herr Wikner mena att detta bränsle har större värde än de förmåner av ringa värde som man diskuterar i annat sammanhang? Herr Wikner gör också i år angrepp på skogsägarna. Det skall jag lämna därhän — det får stå för herr Wikners egen räkning. Jag är egentligen litet förvånad över att herr Wikner, som sysslar med dessa saker i sin praktiska verksamhet, gör sådana uttalanden om skogsägarna som han har gjort tidigare och även här i dag. Herr Wikner gjorde ytterligare ett uttalande som jag skall be att få en förklaring på. Riksskattenämnden har faktiskt det senaste året i sina anvisningar gett en något generösare tolkning än tidigare av hur man skall bedöma frågan om värdet av ”fritt bränsle”. Utskottet skriver: ”De av riksskatteverket fastställda anvisningarna i ämnet torde, rätt tillämpade, inte kunna anses leda till för höga värden, — — —.” Det vore tacknämligt om herr Wikner — till ledning för taxeringsnämnderna — ville ge en närmare definition på vad man avser med ”rätt tillämpade”. Jag tror att detta skulle vara värdefullt i den praktiska handläggningen, både för de deklaranter som vill åtnjuta det särskilda avdraget och för de taxeringsnämnder som har att pröva deklarationerna. I klarhetens intresse ber jag alltså herr Wikner att ge en definition på vad man menar med ”rätt tillämpade”.
Fru talman! Det är väl på det viset, att om en jordbrukare använder mindervärdigt bränsle, så har han möjlighet att få bränslevärdet nedsatt hos taxeringsnämnden och framför allt hos riksskattenämnden. De tar ju hänsyn till detta. De uttalanden som jag har gjort här står jag faktiskt för — jag tror inte att jag behöver skämmas för dem — och nu tycker jag att vi kan avsluta den här diskussionen.
Fru talman! Jag fick inte svar på min fråga, herr Wikner. Jag ville ha en tolkning av uttrycket ”rätt tillämpade”. Herr Wikner bör ändå — som den skatteexpert han utnämner sig till här — veta att om en taxeringsnämnd skall fatta beslut, så vill man ha klara definitioner att utgå från. Sådana klara definitioner har inte herr Wikner givit i sitt senaste inlägg.